Herr talman! Uttalandet om fem månaders grundutbildning för vissa kategorier av värnpliktiga gjordes av mig i en diskussion om en bok som heter Elva åsikter om försvaret. Det måste ju vara rimligt att om man beställer en sådan bok, får man sedan vara beredd att diskutera innehållet i den boken, och det var vad jag gjorde i det där fallet. Någon utredning om en så kort utbildningstid föreligger inte, och en sådan kommer heller inte att påbörjas, utan det är en fråga för sittande försvarskommitté att diskutera differentierad utbildningstid för värnpliktiga.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
Herr talman! Wiggo Komstedt har med anledning av att två ryska fartyg gick på grund vid Kivik frågat mig om det är lämpligt att främmande makt själv får handha bärgningen av fartyg i ett militärt skyddsområde och om jag anser att detta kan pågå under obegränsad tid. Till att börja med vill jag påpeka att den plats där de ryska fartygen grundstötte inte ligger inom något militärt skyddseller kontrollområde. Vid grundstötningstillfället fanns inga svenska bärgningsresurser av erforderlig kapacitet tillgängliga. Sovjetiska fartyg gavs därför tillstånd att lämna hjälp till de grundstötta fartygen. Bärgningsarbetet har kraftigt försvårats på grund av den svåra väderlekssituation som rått ända sedan årsskiftet. De tillstånd som givits är begränsade till tid och plats. Det som nu gäller löper ut den 31 mars 1979.

Herr talman! Jag ber att få tacka försvarsministern för svaret på min fråga, även om jag tror att Sovjetunionen har större anledning till tacksamhet i det - här fallet. Det är en självklarhet att alla nödställda som finns till havs skall ha hjälp när så erfordras. Det finns heller inte någon erinran mot hjälpen till de två sovjetiska fartygen och deras besättningar efter grundstötningen utanför Kivikskusten sistlidna nyårsnatt. Det som nu upprör människorna och gör dem undrande och förvånade framgår av mina frågor till försvarsministern. Det som sker är nämligen att en hel flotta ryska bogseroch assistansfartyg fortfarande ligger kvar inom detta känsliga område utan att någon större aktivitet utövas. I det aktuella området finns anläggningar — vilket vi hoppas försvarsministern känner till — som kanske inte bör studeras av främmande länder. Det är därför jag anser att det är synnerligen besvärande att de sovjetiska fartygen ligger kvar vecka efter vecka, och av svaret att döma tydligen månad efter månad. Nu säger försvarsministern att detta inte är något skyddsområde eller kontrollområde. Jag har studerat de kartor som finns över detta område och sett de olika färgerna och betydelserna av dessa. Detta är kanske inte det mest intressanta området i och för sig, men på Stenshuvud strax ovanför finns radarstationer med bemanning dygnet runt. De kan vara intressanta. Vi har Ravlundafältet, som är ett övningsområde för flera olika förband, strax intill. Försvarsministern säger i sitt svar att bärgningsarbetet har försvårats kraftigt på grund av väderleksförhållanden. Det är riktigt. Det har varit besvärliga förhållanden på Österlenkusten den här vintern. Men ryssarna hade väldigt brått att ta bort det större fartyget. Jag kan inte se orsaken, bara ställa frågan: Varför? Det tycks inte vara så brått med det mindre bogserfartyget, som nu ligger kvar och bevakas av den ryska flotta jag har beskrivit. Försvarsministern säger vidare att bärgningstillståndet går ut den 31 mars. Det kommer alltså att ta tre månader. Min följdfråga blir därför: Är försvarsministern nöjd med det förhållandet? Får jag tolka situationen så att försvarsministern är helt till freds med att en Warszawapaktsmakt ligger något hundratal meter utanför den svenska kusten med anläggningar av det slag jag här beskrivit?

Herr talman! Herr Komstedt kan vara övertygad om att jag inte är nöjd med att båtarna ligger kvar. Men det är ett fysiskt faktum att det i Sverige inte finns ett sådant antal bogserbåtar att vare sig den stora eller den lilla båten kunde ha dragits loss. Det har alltså inte funnits några svenska bärgningsföretag med ledig kapacitet som kunnat dra loss båtarna. Det måste i alla fall vara av svenskt intresse att de här båtarna kommer bort så fort som möjligt. De utgör en miljörisk där de ligger, och vi måste försöka få bort dem så fort sig göra låter. När herr Komstedt säger att de får röra sig fritt vill jag påpeka att innan någon båt rör sig ur svensk hamn måste kaptenen sex timmar i förväg anmäla att den skall röra sig och få tillstånd att röra sig innan den får löpa ut. Det är alltså en från svensk sida kontrollerad verksamhet det rör sig om. Kontrollen kostar Sverige pengar, så även därför är det angeläget att vi blir av med båtarna så fort som möjligt. Vad beträffar herr Komstedts fråga om anledningen till att den mindre båten ligger kvar tror jag det är ett rent fysiskt fenomen att så är fallet. Den ligger nästan på land. Den är svårt nedisad, och utanför ligger ett packisbälte. Det har alltså hittills varit praktiskt omöjligt att få loss den. Slutligen vill jag göra ett påpekande. Enligt det svar som har givits Sovjet i den här frågan har vi bibehållit full handlingsfrihet efter det att nuvarande tillstånd går ut. Vi kan alltså då avböja vidare rätt till bärgning med utländska bogserbåtar.
Herr talman! Den uppgift som försvarsministern nu lämnat att antalet bogserfartyg i Sverige inte räckte till är säkert korrekt, men det finns kanske andra lösningar på det problemet. Visom bor i den berörda bygden och som är försvarsvänner har kanske ändå rätt att reagera mot att bärgningen tar så lång tid. Vi frågar oss om man inte borde ha kompletterat de sovjetiska bärgningsbåtarna med de svenska fartyg som fanns tillgängliga. När det gäller frågan huruvida de sovjetiska fartygen får röra sig fritt eller inte säger försvarsministern att de måste ha tillstånd, innan de får lämna hamn. Fartygen ligger emellertid mestadels utanför kusten. De besöker strängt taget inte någon hamn. Såvitt jag vet har det bara skett en enda gång, då de gick in för att hämta färskvatten. Vidare var besättningen inkvarterad på hotell Svea i Simrishamn med direktiv att icke lämna hotellet. Detta till trots tog besättningen sig ut till Kivik — således utan tillstånd. Det är ett observandum, herr försvarsminister. Packisen ligger nu hårt på, säger försvarsministern. Men det gjorde den inte vid det tillfälle då man hade dragit loss den större båten, vilket experterna bedömt vara den svåraste biten av bärgningsarbetet. Den båten bärgades ganska fort, medan den andra båten fortfarande ligger kvar sedan tiden innan packisen fanns. Vad har de här fartygen för utrustning? Det är en fråga som många människor ställer sig — med all rätt. Vet försvarsministern vilken utrustning de har? Jag vill också fråga om försvarsministern anser att tre månader är en rimlig tid för bärgning av den mindre båten, när bärgningen av det svåra objektet kunde ske så snabbt.
Herr talman! Jag tycker inte att tre månader i och för sig är en rimlig tid, men med hänsyn till det väder som varit rådande i den här landsändan måste den tiden accepteras. Det är inte så förfärligt många båtar det gäller — det är f. n. tre bogserbåtar och en fiskebåt. De får bara gå in i Trelleborgs hamn. Med ett enda undantag har de följt av svenska myndigheter utfärdade bestämmelser. Hela frågan om bärgningsavtal i Östersjön är mycket komplicerad. Sverige har bärgningsavtal bara med Polen. Förhandlingarna om ett gemensamt bärgningsavtal för hela Östersjön har inte kunnat slutföras. Men jag vill nämna till herr Komstedt att det svenska förslaget vid dessa förhandlingar var Nr 90 att man skulle ha rätt att bärga på annans vatten — givetvis efter anmälan. Vi Tisdagen den haralltså i denna fråga levt så som vi önskat lära i det avtal man har förhandlat 27 februari 1979 om och som innebar att makt, som fick fartyg strandat på annans kust, skulle
Herr talman! Antalet fartyg har varierat, herr försvarsminister. Det har varit ett större antal, och det har varit ett mindre antal. F. n. är det det minsta antal fartyg som det varit någon gång. Det gör också det hela intressant. Varför sätter man inte till alla resurser? Nu är isförhållandena inte svåra inne vid kusten. Vi är alltså överens om att tre månader inte är en rimlig tid, och då menar jagatt man kanske skulle kunna ompröva den frågan och ta upp en diskussion med Sovjetunionen. Man borde inte behöva hålla på med bärgningsarbetet ytterligare en månad. Men jag är övertygad om att man kommer att hålla på med arbetet så länge som tillståndet gäller, oavsett vilken tid man egentligen behöver för bärgningen. Det är regeringens sak att göra vad den anser behöver göras. Vi försvarsvänner anser att förhållandena icke är tillfredsställande.
Herr talman! Det är trots allt så att det från svensk synpunkt är angeläget att få bort den här båten från vår kust, och vi har icke tekniska resurser i Sverige för att klara av den saken. Därför tycker jag att det är motiverat att ryssarna får arbeta med bärgningen så att båten försvinner från vår kust. Det finns anledning att förmoda att de inte håller på längre än vad som är absolut nödvändigt. Jag har påpekat att det givna tillståndet har försetts med sådana bestämmelser att det inte behöver förnyas.

Under en lång följd av år har Växjö och Ljungby kommuner eftersträvat att kunna inrätta högstadieskolor i Lammhult resp. Lidhult. I båda fallen gäller att elever tvingas åka buss uppemot tio mil per dag för att komma till skolan. Från såväl trafiksäkerhetssom skolsocial synpunkt är detta förhållande oacceptabelt.
Herr talman! På grund av resor har jag inte inom föreskriven tid tillfälle att besvara den av Georg Andersson ställda interpellationen om gymnasiestudier kombinerade med elitidrott. Jag har med interpellanten överenskommit att besvara interpellationen den 16 mars.
Kommunernas strävanden till decentralisering av högstadieverksamheten har hittills stoppats av stelbenta statsbidragsregler. Två skolministrar har med hänvisning till dessa regler sagt att elevunderlaget är för litet för högstadium i såväl Lammhult som Lidhult. Därför har en tillfredsställande lösning för eleverna på dessa orter inte kunnat nås. Regeringen Fälldin förberedde dock förslag som skulle göra det möjligt att inrätta och driva mindre högstadieskolenheter.
Herr talman! Rune Gustavsson har frågat mig om jag är beredd att medverka till att statsbidragsreglerna ändras så att det blir möjligt att driva högstadieskolor med mindre elevunderlag än som gäller i dag och till att förslag därom framläggs i så god tid att behandling kan ske under vårriksdagen. Inom regeringskansliet förbereds f. n. en proposition som skall behandla bl.a. frågan om en flexiblare skolplanering. Därvid kommer högstadieskolornas storlek att tas upp.
Det är angeläget att detta arbete fullföljs så att problem, motsvarande dem som finns i Lammhult och Lidhult, kan lösas. Är statsrådet beredd att medverka till att statsbidragsreglerna ändras så att det blir möjligt att driva högstadieskolor med mindre elevunderlag än som gäller i dag och att förslag därom läggs fram i så god tid att behandling kan ske under vårriksdagen?
Propositionen kommer dock sannolikt ej att hinna föreläggas riksdagen i sådan tid att behandling kan ske under vårriksdagen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag beklagar att det här synes bli ett ytterligare dröjsmål. Den här frågan är av stor vikt. Bakgrunden till att jag har tagit upp den är två aktuella fall i mitt eget län. Man har där väntat länge på att få ett positivt besked. Vi ser skolplaneringen som en viktig del av det regionalpolitiska arbetet. Jag hoppas att den tid är förbi då vi planerade stora anonyma skolor, där trivseln inte alltid blev den bästa. Vi har nu i mitt län reseavstånd som innebär att eleverna får åka upp till 10 mil per dag till och från skolan. Sådana resor är oerhört tröttande, och arbetsdagen för eleverna blir mycket lång. Jag vill därför fråga statsrådet: Finns det inga möjligheter att forcera det här arbetet så att man kan få fram ett förslag och därmed en behandling och ett beslut under vårriksdagen?

Herr talman! Jag delar den grundsyn i fråga om de små högstadieskolornas situation som Rune Gustavsson givit uttryck för. Jag känner till de fall i Kronobergs län som är aktuella och som Rune Gustavsson anspelar på. Jag kommer på fredag att besöka Växjö kommun och även Lammhult, som är den ena av de skolor det här gäller, och ingående sätta mig in i de konkreta frågor som just den skolan och därmed Växjö kommun har att ta ställning till. Det finns tyvärr en skrivelse från 1975, om jag är rätt underrättad, från Lammhults kommun i detta ärende. Jag hoppas kunna bidra till att den snart skall bli besvarad. Emellertid ingår detta, som frågaren också anger, i ett betydligt större sammanhang. Vi har ambitionerna att så snart som möjligt komma fram till en proposition i det ärendet. Det har emellertid visat sig att det problemkomplex det här gäller rymmer betydligt större ekonomiska och administrativa delproblem än man hade förutsett. Det är därför som jag inte med bestämdhet vågar lova att propositionen skall kunna framläggas i så god tid att behandling kan ske under vårriksdagen. Men eftersom jag finner själva Nr 90 frågorna utomordentligt angelägna, vill jag naturligtvis göra allt vad på mig Tisdagen den
Om SJ:s trafikom Herr talman! Jag hoppas att statsrådets besök på fredag i Kronobergs län råde med huvud skall ge det resultatet att statsrådet får möjlighet att påverka detta arbete. orten Ånge Det är riktigt att denna fråga aktualiserades för länge sedan, exempelvis i framställningen från Växjö kommun. Den tidigare regeringen hade inte möjlighet att fatta ett positivt beslut i denna fråga, och det var därför som den tog initiativ till de förändringar som vi nu väntar på. Än en gång: Jag hoppas att statsrådets besök skall ge ett positivare resultat än det min fråga har givit i dag.

Herr talman! Håkan Winberg har med anledning av pressuppgifter om att det finns planer på att slopa det trafikområde inom SJ som har Ånge som huvudort frågat mig vilken grund dessa uppgifter har och om det enligt min mening finns sådana skäl som gör det befogat att över huvud taget överväga en indragning av trafikområdet.
I pressen har förekommit uppgifter att det finns vissa planer att slopa det trafikområde inom SJ som har Ånge som huvudort. Vill kommunikationsministern med anledning därav upplysa kammaren dels vilken grund dessa uppgifter har, dels om det enligt statsrådets mening finns sådana skäl som gör det befogat att över huvud taget överväga en indragning av trafikområdet? Justitiekanslern har i ett ärende prickat länsåklagaren i Halmstad, Brynolf Wendt.
Uppgifterna i pressen om att Ånge trafikområde skall dras in grundar sig inte på något beslut, uttalande eller annat initiativ från SJ:s sida. Enligt vad som framgår av pressuppgifterna har de sin grund i en diskussion inom Statsanställdas förbund om SJ:s totala organisation. Resultatet av denna diskussion har inte presenterats för SJ.
Prickningen måste anses vara av principiell betydelse, eftersom den anger inriktningen av den prioritering åklagarna bör göra mellan olika typer av ärenden. Länsåklagaren i Halmstad har valt att avskriva smärre brottmål och i stället använt utredningsresurserna för ärenden som rör ekonomisk brottslighet.
I den mån SJ-ledningen finner att de överväganden som gjorts inom Statsanställdas förbund bör föranleda beslut som 'kräver regeringens eller riksdagens medverkan, förutsätter jag att SJ kommer att presentera ett sådant underlag att regering och riksdag kan göra väl underbyggda bedömningar. Eftersom ett sådant underlag inte har lämnats, vill jag inte uttala mig i frågan.
Justitiekanslerns prickning och därpå följande uttalanden innebär att åklagarna fortsättningsvis inte får prioritera ekonomisk brottslighet i sin verksamhet. s Överensstämmer justitiekanslerns uppfattning med regeringens i vad gäller bekämpning av den ekonomiska brottsligheten?
Herr talman! Ånge kommun i västra Medelpad ligger i det inre stödområdet. Det är en kommun med låg sysselsättningsgrad. Kommunen i allmänhet och centralorten i synnerhet är i hög grad beroende av den verksamhet som olika organ inom samfärdselområdet har lokaliserat dit. I första hand gäller det SJ och postverket. Vid olika tillfällen och på olika sätt har nödvändigheten av att bevara den statliga verksamheten i Ånge aktualiserats här i riksdagen. Trafikutskottet 53 har flera gånger — i samband med förslag om ändrad regional organisation av SJ sagt att regionalpolitiska synpunkter måste vederbörligen beaktas när det gäller SJ:s organisation i Ångeområdet. Riksdagen har ställt sig bakom dessa yttranden. Jag tror inte att trafikutskottet har gjort så markerade uttalanden om regionalpolitiska hänsyn för någon annan plats som just för Ånge. Jag ber kommunikationsministern notera att det är trafikutskottet som har uttalat sig. Det är helt naturligt med tanke på kommunikationsverkens stora betydelse för kommunen. Varje plan att dra in trafikområdet eller i övrigt reducera SJ:s verksamhet i Ånge förstärker kommunens bekymmer. Detta är bakgrunden till min fråga. Nu säger statsrådet i svaret — vilket jag ber att få tacka för — att uppgifterna i pressen inte grundar sig på något beslut, uttalande eller initiativ från SJ:s sida. De har sin grund i förslag från Statsanställdas förbund. Jag må då konstatera att det är märkligt att en facklig organisation som skall företräda de anställda planerar neddragning av verksamhet och bortflyttning av många arbetstillfällen utan att vederbörande företag känner till detta. Det ger mig, herr talman, anledning till en principiell reflexion över det ökande korporativa inslaget i den offentliga verksamheten. I detta fall har det ansvariga affärsdrivande verkets ledning inte kännedom om några planer. Det ansvariga statsrådet känner inte heller till några planer. Men den fackliga organisationen, den — för att citera en tidning — ”självutnämnda utredningsinstansen”, som skall tillvarata de anställdas intressen, föreslår en kraftig neddragning av personalen. Detta bör noteras — just den motsättning som uppkommit mellan den fackliga organisationens centrala organ och den lokala avdelningen, som har sagt tvärtemot här. Och det är intressant att konstatera detta när fackliga organisationer säger sig arbeta för ökad företagsdemokrati och för ökat inflytande på arbetsplatsen för den anställde. Detta har nu vållat stor oro bland de anställda och befolkningen. Jag hoppas nu att det inte blir någonting av förslaget utan att det bara är en dålig idé, som kastas i papperskorgen. Vad som i stället behövs är att SJ får satsa på Ånge för framtiden, göra erforderliga investeringar, bygga en vagnverkstad, rusta upp bangården osv. Och jag tillåter mig hoppas på kommunikationsministerns engagemang i den här frågan.

Herr talman! Bonnie Bernström har, mot bakgrund av den taxitrafik som bedrivs utan tillstånd, frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att minska olaga yrkesmässig trafik. Olika frågor rörande taxitrafiken övervägs f.n. av taxiutredningen . Enligt uppgift kommer utredningen också att behandla den olaga trafiken och straffet för denna typ av brott. Utredningen kommer senare i vår att redovisa resultatet av sitt arbete. För egen del kan jag hålla med Bonnie Bernström om att de påföljder som kan bli aktuella för den här typen av överträdelser ibland inte framstår som tillräckligt kännbara. Att driva yrkesmässig trafik utan tillstånd eller att bryta mot de bestämmelser som gäller för trafiken kan innebära avsevärda ekonomiska fördelar. Den nuvarande påföljden dagsböter är inte utformad så att den alltid effektivt motverkar ett sådant ekonomiskt motiv. S. k. svartåkning bedrivs i stor utsträckning av enskilda personer, men det förekommer också i inte obetydlig omfattning svartåkning som utförs av företagare. I det sammanhanget vill jag erinra om det arbete som nu pågår inom justitiedepartementet rörande införandet av ett system med s.k. företagsböter. Arbetet går ut på att underlätta ett kommande ställningstagande till frågan om möjligheterna att använda en sådan form av ekonomiskt verkande sanktioner som alternativ till andra påföljder vid vissa typer av brott. Särskilt har pekats på sådana brott som medför ekonomisk vinning för gärningsmannen. Som exempel på områden där företagsböter skulle kunna ha betydelse har nämnts bl.a. yrkestrafiklagstiftningen. Jag är alltså väl medveten om de problem som den s.k. svartåkningen utgör inom både taxitrafiken och andra former av yrkesmässig trafik. Åtgärder kommer också att övervägas när taxiutredningens förslag föreligger.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret. I framför allt de större städerna har taxi fått konkurrens av en olaga yrkesmässig trafik,s.k. svartåkare. Det finns anledning att starkt misstänka att skatter och sociala avgifter inte erläggs av utövarna. Människor som anlitar svartåkare är oftast omedvetna om hur oskyddade de är ur försäkringssynpunkt.
I framför allt de större städerna har taxi fått konkurrens av en olaga yrkesmässig trafik, s.k. svartåkare. Det finns anledning att starkt misstänka att skatter och sociala avgifter inte erläggs av utövarna. Allmänheten som anlitar utövare av olaga yrkesmässig trafik är oftast omedveten om hur oskyddad man är från försäkringssynpunkt.
Och därtill hävdas det också ofta från fackligt håll att legala taxichaufförer blivit hotade med olika vapen när de försökt utföra mottagarbeställningar. Straffpåföljden för olaga yrkesverksamhet är låg — så pass låg att den knappast kan ha någon preventiv effekt med tanke på de förtjänster som kan göras.
Därtill hävdas det från fackligt håll att legala taxichaufförer har blivit hotade med olika vapen när de har försökt att utföra mottagarbeställningar. Straffpåföljden för olaga yrkesmässig trafik är låg, ca 300 kr. i böter. Det kan knappast ha en preventiv effekt med tanke på de förtjänster som kan göras.
Det är också något som kommunikationsministern i sitt svar har instämt i — att det kan behövas en straffskärpning på det här området. Det har också varit huvudsyftet med min fråga att få höra kommunikationsministerns uppfattning just på den punkten. Jag finner inte anledning att ytterligare kommentera ett svar som jag är nöjd med.
Det kan därför finnas anledning att skärpa straffet.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson har frågat mig vilka initiativ regeringen avser att ta för att säkra forskares tillträde till arbetsplatserna. Som ett resultat av fackliga krav har det statliga stödet till arbetslivsforskningen förstärkts i samband med medbestämmanderättsreformen. Arbetarskyddsfonden har fått vidgade uppgifter, och ett särskilt centrum för arbetslivsforskning har inrättats. Nya forskningstjänster har tillkommit inom högskolan. Betydande insatser görs också genom forskningsanslag, t.ex. från Riksbankens jubileumsfond. Tillträdet till arbetsplatserna är emellertid också av den största betydelse för arbetslivsforskningens genomförande. I direktiven till nya arbetsrättskommittén angav också min företrädare Ingemund Bengtsson att kommittén borde komma med förslag till åtgärder, för den händelse frågan inte kunde lösas förhandlingsvägen. Kommittén lade emellertid fram förslag till lagregler under pågående medbestämmandeavtalsförhandlingar mellan SAF, LO och PTK. Även om remissinstanserna vid sin granskning underströk betydelsen av att arbetsplatserna ställs till förfogande för forskningsoch utvecklingsarbete, anfördes från många håll kritiska synpunkter mot kommittéförslagets regler. Flera remissinstanser ansåg också att frågan inte var tillräckligt utredd och menade att man i enlighet med direktiven hade bort avvakta utfallet av avtalsförhandlingarna. Remissinstanser som företräder forskningen, t.ex. universitetsoch högskoleämbetet, avvisade utformningen av kommittéförslaget med motiveringen att arbetslivsforskningen bör ha en självständig ställning i förhållande till såväl arbetsgivare som arbetstagare för att kunna bedrivas på ett för samhället som helhet berikande sätt. Även andra remissinstanser menade att arbetslivsforskningen har vidare aspekter och att den rör flera parter än arbetsgivaren och en viss facklig organisation. I den debatt som har förts under den senaste tiden har också de forskningsetiska frågorna skjutits fram mot bakgrunden att det i många fall är enskilda människor som kommer i blickpunkten för forskningsinsatserna. Det har även visat sig att någon samordning inte har skett med de förslag rörande löntagarorganisationernas inflytande över forskningen i vidare mening som fördes fram av forskningsrådsutredningen. Enligt min mening måste frågan om arbetslivsforskningen bearbetas vidare för att man skall få en för samhället som helhet tillfredsställande lösning. Det enligt min mening mest naturliga sättet att förfara är det som också Ingemund Bengtsson angav i första hand, nämligen att lösa frågan genom förhandlingar och avtal. Det är f. ö. det synsättet som hela medbestämmanderättsreformen bygger på. Det är vidare inte bara fråga om en principiell lösning av frågan om arbetslivsforskningen. Åtskilliga praktiska problem måste klaras ut, inte minst för de fall där forskningen rör flera arbetstagargruppers förhållanden. De bästa förutsättningarna för forskningens genomförande, och därmed också den bästa garantin för att de framtida forskningsresultaten skall kunna omsättas i praktiken, uppnås enligt min mening, om forskningen sker i samförstånd mellan samtliga inblandade parter. Att under pågående medbestämmandeavtalsförhandlingar mellan SAF, LO och PTK lägga fram ett lagförslag — vilket enligt remissinstanserna behöver överarbetas och samordnas med andra ställningstaganden — skulle enligt min mening vara olyckligt.

Herr talman! Jag har frågat vilka initiativ regeringen avser att ta för att säkra forskares tillträde till arbetsplatserna. Rolf Wirtén svarar att regeringen inte tänker ta något initiativ alls. Detta är djupt beklagligt. De skäl för denna passivitet som arbetsmarknadsministern anför — vissa remissinstanser, förhandlingar om ett medbestämmandeavtal osv. — kan enligt min mening inte godtas. Folkpartiregeringens uraktlåtenhetssynder innebär ett direkt ställningstagande för arbetsköparnas intressen. Detta förvånar mig inte särskilt. Det visar än en gång vilka klassers intressen folkpartiet vill skydda. Rolf Wirtén låtsas i sitt svar — för vilket jag tackar — som om det skulle finnas någon ”för samhället som helhet” tillfredsställande lösning av denna fråga. Verkliga förhållandet är ju att olika intressen här står hårt emot varandra. Regeringen hänvisar till att frågan om forskares tillträde till arbetsplatser skall lösas genom förhandlingar och avtal. Det verkliga förhållandet är att man på fackligt håll säger så här: ”Nu vet vi att förhandlingsvägen är omöjlig; det finns ingen annan utväg att garantera forskarnas tillträde till arbetsplatserna än att lagstifta.” Så står det i LO tidningen nr 5 år 1979. Den som säger så är miljöombudsman i Metall. Bakgrunden är ett projekt rörande den nya arbetsmiljölagstiftningen, som arbetarskyddsfonden vill satsa 3,2 milj.kr. på. Ett stort antal företag sade emellertid nej. Man ville inte vara med. Metall plockade då ut två av företagen, ett mindre och ett större, och begärde centrala förhandlingar om rätten för de anställda att låta forskare komma in på arbetsplatsen. Företagen var Parca Norrahammar i Kisa och Atlas Copco i Skara. De sade emellertid under dessa förhandlingar definitivt nej. Forskarna släpps inte in. Hur kan Rolf Wirtén försöka inbilla allmänheten att frågan om forskares tillträde till arbetsplatsen skall kunna lösas genom förhandlingar, när företagsledningarna intar denna kallhamrade maktposition? Arbetsköparna kan säga nej, därför att de fortfarande har makten i kraft av ägandet till produktionsmedlen. Detta nejsägeri är ingen nyhet, även om det har tilltagit i styrka under de senaste åren. I min interpellation har jag anfört uppgifter om den enkät som gjorts av Sveriges sociologförbund om handlingsutrymmet för arbetslivs forskningen. Enkätens resultat gav en skrämmande bild av det som brukar kallas forskningens ”frihet”. Mer än hälften av forskarna hade personlig erfarenhet av att hindras i sin forskning. Det vanligaste hindret var att man över huvud taget inte släppts in på den arbetsplats vid vilken man tänkt bedriva forskning. 24 "» hade vägrats tillträde till arbetsplats. 22 ”» hade inte fått tillgång till begärda uppgifter. 12 ?, hade fått sina rapporter censurerade och 11 ?, hade råkat ut för att rapporterna hemligstämplats. 7 2, hade blivit utestängda från arbetsplats på vilken de redan kommit i gång med forskning. I en presentation av den här undersökningen vid ett symposium om samhällsforskningen och arbetslivet sägs: ”Många tror att det endast är en handfull arbetslivsforskare som motarbetats vid genomförandet av sina projekt. Massmedia har endast behandlat den här typen av problem i samband med ett fåtal projekt. At arbetslivsforskare fritt får bedriva sitt arbete har framställts som regel och fallen av motarbetande som undantag. I verkligheten är det snarare detta första, att arbetslivsforskare fritt får bedriva sitt arbete, som är undantagsfallet.” Svårigheterna för forskarna har ökat mycket dramatiskt under senare år. 74 26 av de händelser som anförs i enkäten och som inneburit att forskare förvägrats begärda uppgifter har inträffat under 1975 och 1976, de två sista åren som enkäten omfattar. 64 2» av fallen av förbud mot tillträde har inträffat under dessa två år. Det är, herr talman, mot denna bakgrund man skall se förslaget från nya arbetsrättskommittén om en lagregel, som säger att arbetsgivare skall vara skyldig att låta forskare som bedriver arbetslivsforskning komma in på arbetsplats och vara verksam där i den omfattning som behövs för forskningsuppgiften. Kommittén säger i sitt betänkande: ”I dag finns ett rättsligt hinder för att arbetstagarsidan skall kunna genomföra forskning på arbetslivets område som den anser vara angelägen, nämligen att arbetsgivaren i kraft av sin rätt att förfoga över arbetsplatsen kan vägra att upplåta arbetsplatsen för visst slags forskning. Detta hinder måste undanröjas genom en uttrycklig lagregel. Först då likställs parterna på den här punkten och forskarna får möjligheter att tillsammans med de anställda och den fackliga organisationen genomföra de forskningsuppgifter som de finner angelägna.” Så långt alltså nya arbetsrättskommitténs betänkande. Det är också mot denna bakgrund man skall se folkpartiregeringens passivitet och ointresse för frågan om forskares tillträde till arbetsplats. Denna passivitet innebär i verkligheten att man slår vakt om de nuvarande förhållandena, där arbetsköparna kan stoppa och hindra forskning. Och detta är ju tyvärr — jag beklagar det — även innehållet i det svar som Rolf Wirtén lämnat till mig här i dag. Herr talman! Oavsett regeringens vägran att ta några initiativ kommer riksdagens ledamöter att få ta ställning till denna fråga i samband med behandlingen av vpk-motionen 1978/79:792.

Herr talman! Carl-Henrik Hermansson söker göra gällande att jag inte har något riktigt intresse för den här frågan. Det är ändå att vrida saken snett och att framställa en helt felaktig bild. Självklart menar jag att arbetslivsforskningen är central, och det framgår också av interpellationssvaret, så om detta behöver vi knappast fortsätta att debattera. Nej, herr Hermansson, detta samtal borde väl mera gälla hur man på bästa sätt skall nå en effektiv och god arbetslivsforskning. Då har jag sagt att initiativ just för dagen inte är aktuella, eftersom vi vet att det pågår förhandlingar som skall eftersträva ett MBL-avtal på det sätt som ju var avsikten när riksdagen stiftade lagen om medbestämmande. Det var ett av målen att man skulle vidareutveckla den lagen med avtal, och jag tror att arbetslivsforskningen är ett av de områden som är särskilt lämpade att eftersträva ett avtal på. Det är också, som jag nämnde i mitt interpellationssvar, det förstahandsalternativ som den socialdemokratiska regeringen pekade på. Ingemund Bengtssons direktiv säger klart ut att här bör man i första hand eftersträva ett avtal och förhandla sig fram till ett positivt resultat. Det kan väl också påpekas att när man i ett tidigare skede, under 1978, hade ett avancerat förslag om ett avtal i anslutning till medbestämmandelagen, så fanns det även med synpunkter på hur just arbetslivsforskningen skulle bedrivas. Arbetsmarknadens parter hade där kommit ganska nära varandra. Jag hoppas alltså fortsättningsvis att det skall vara möjligt att gå till väga på detta sätt, när man tagit upp förhandlingarna, och vi får naturligtvis se vad det leder till. I grunden har jag den uppfattningen att man måste trygga arbetslivsforskningen, och finner man inga andra vägar får man också överväga lagstiftningsvägen. Jag vill inte sticka under stol med det, men det gäller först när man inte längre kommer fram på de här, som jag ser det, lämpligare vägarna.

Jag tycker också det finns anledning att påpeka att vi i dag har fått till stånd en mycket omfattande arbetslivsforskning i Sverige. Jag har här en förteckning över 24 mycket omfattande projekt som visar hur avancerad denna verksamhet faktiskt är, och där möter man naturligtvis problem. Det hjälper inte om man lagstiftar aldrig så mycket i denna fråga — man kommer ändå att möta svårigheter när det gäller hur arbetslivsforskningen skall bedrivas i de enskilda fallen. Det kommer att vara problem gentemot de enskilda individerna, gentemot facket, gentemot arbetsgivarsidan, och det kommer att framställas propåer från de fria forskargrupperna, som kan känna sig litet förda åt sidan om parterna på arbetsmarknaden skall vara suveräna i denna fråga. Så visst finns det många problem i samband med arbetslivsforskningen, och det är dem vi måste se vidare på och få en helhetslösning på samt, som jag har sagt ett par gånger redan, om möjligt gå fram avtalsvägen för att få lösta. Carl-Henrik Hermansson hänvisar till en undersökning som skulle vara det helt avgörande dokumentet i denna fråga och som skulle ge den skrämmande bilden av hur det förhåller sig. Jag tycker nog att Carl-Henrik Hermansson, när han nu slickar sig om munnen och citerar ur den, också borde ta fram de rader i undersökningen där man säger att ”undersökningen måste tolkas med försiktighet”. Det är vad dessa rapportörer själva anser om undersökningen. Man kan då fråga: Vad är det som gör att författarna själva känner sig så osäkra? Ja, det är flera faktorer, men den viktigaste — jag skall nöja mig med den -— är att bortfallet är så stort som 37 "», och det visar att det är ett bräckligt underlag. Därmed har jag inte för ett ögonblick — det vill jag på en gång säga, Carl Henrik Hermansson -— fört problemen åt sidan. Jag är medveten om att de finns här och att vi skall ta tag i dem, men låt oss också ge en någorlunda rättvis beskrivning av hur arbetslivsforskningen bedrivs ute på svenska arbetsplatser i dag. Om Carl-Henrik Hermansson vill anstränga sig litet och ta kontakt med dem som håller på med detta, exempelvis arbetslivscentrum — där jag har varit hela förmiddagen och diskuterat med de forskare som arbetar med detta och som kan detta kanske bättre än några andra i vårt land — får han en helt annan bild än den han försöker framställa här ifrån talarstolen i dag.

Herr talman! Jag kan försäkra Rolf Wirtén att jag har mycket goda kontakter med en rad forskare vid arbetslivscentrum och även med forskare som är verksamma på andra håll i landet. Det är inte så att det är jag som har gjort den här undersökningen som jag refererade, utan det är en undersökning som Sveriges sociologförbund har utfört, och den har sedan redovisats vid ett symposium och blivit föremål för behandling i fackpressen. Alla undersökningar av detta slag skall naturligtvis tolkas med försiktighet. Det är dock 63 ”;» av de tillfrågade forskarna som har svarat, och jag tror inte att det är en så förfärligt låg procent om man tänker på hur man måste skicka ut enkätfrågor i ett sådant här fall. Det finns ju inget register över arbetslivsforskare, utan en sådan enkät kommer troligen att nå även personer som icke har sysslat med arbetslivsforskning och som av den anledningen icke svarar. Jag tror alltså att de siffror som jag anförde och som finns med i interpellationen i själva verket är rätt skrämmande. Jag tycker nog arbetsmarknadsministern kunde medge detta i stället för att försöka tolka bort resultaten av denna undersökning. Det är heller inte så att jag slickat mig om munnen därför att jag har funnit bevis på vilka som fortfarande är maktägare på de svenska arbetsplatserna; snarare borde herr Wirtén med sin politiska åskådning slicka sig om munnen —- om man nu skall använda detta litet banala uttryck som han själv införde i debatten — när han finner att kapitalägarna har den avgörande bestämmanderätten. Jag reagerar nog på ett helt motsatt sätt — jag blir snarast ilsken och tycker att detta är någonting man måste ta itu med och även ändra på. Rolf Wirtén anför en rad hinder för att regeringen nu skall framlägga något förslag om forskarnas tillträde till arbetsplatserna. Jag anser inte att dessa hinder är reella, och jag vidhåller att den position som arbetsmarknadsministern intagit i interpellationssvaret döljer de faktiska förhållandena. Han hänvisar då till förhandlingar som ju startat igen om ett s.k. MBL-avtal, men ett faktum är ju att man från fackligt håll flera gånger har förklarat att man icke längre tror på att denna fråga om forskares tillträde till arbetsplats kan lösas genom förhandlingar och avtal, utan man hänvisar direkt till att en lagstiftning är nödvändig. Det är också ett faktum att den nya arbetsrättskommittén föreslog lagstiftning. Den tycker inte att man kan nöja sig med förhandlingar och avtal. Den har ingående studerat och diskuterat denna fråga. Alt jag anser att regeringens och arbetsmarknadsministerns ställningstagande är till förmån för arbetsgivarintressen beror på att ingenting händer. Man gör ingenting. Fortfarande finns ute på arbetsplatserna arbetsköparnas rätt att förhindra och stoppa forskning. Det är också vad de gör. Det är inte så att förhållandena på något sätt har blivit ideala. Jag kan ännu en gång åberopa det som jag tog med i mitt första inlägg och som hänvisar till den undersökning som gjorts om den nya arbetsmiljölagstiftningens verkningar och som bl.a. Metall skulle försöka genomföra. Metall får icke in sina forskare på arbetsplatsen. Vad menar nu Rolf Wirtén konkret att man skall göra för att få till stånd den forskning flera fackförbund vill ha och som arbetarskyddsfonden vill ge pengar till men som arbetsgivarna säger nej till. Vad skall man göra för att få denna viktiga forskning till stånd? Jag tycker inte att de hinder Rolf Wirtén anför är reella. De har en viss likhet med en obotfärdigs förhinder. Men naturligtvis är det viktiga för både de fackliga organisationerna och forskarna att få reda på arbetsmarknadsministerns och regeringens faktiska och grundläggande uppfattning i denna fråga. Därför vill jag ställa två kompletterande frågor, som jag tror att det är viktigt att arbetsmarknadsministern också svarar på. För det första: Vad avser arbetsmarknadsministern att göra när det klart har framgått att förhandlingarna om ett medbestämmandeavtal inte löser frågan om forskares tillträde till arbetsplatsen? Får vi då omedelbart ett förslag till lagstiftning? För det andra: Vill arbetsmarknadsministern och regeringen att arbetslivsforskarna skall ha tillträde till arbetsplatserna på det sätt som nya arbetsrättskommittén föreslår eller vill de i stället slå vakt om arbetsköparnas nuvarande rätt att hindra forskning? Det är de avgörande frågorna, och det är dessa frågor som de fackliga organisationerna och forskarna vill ha svar på.
Herr talman! Bara några ord ytterligare om den undersökning som Carl Henrik Hermansson refererar till. Det kanske ändå bör sägas till kammaren att denna undersökning gjordes under åren 1972-1976. Det är alltså en ganska gammal undersökning. Den presenterades 1977 och har sedan blivit liggande utan någon större observans. I dag har den fått ett visst uppvaknande, och det är ju bra att arbetslivsforskningsfrågorna diskuteras. I och för sig välkomnar jag detta, men jag tror att man kanske — när man nu talar om att det här håller på att hända någonting fruktansvärt, att forskare stoppas som vill utföra centrala uppgifter för att komma till rätta med svårigheter ute på arbetsplatserna — gör sig, för att uttala sig försiktigt, skyldig till en liten överdrift, vilket jag också framhöll i mitt tidigare anförande. Jag vill ett ögonblick återvända till den bedömning arbetslivscentrum gör i dag, år 1979. Det står helt klart att man vidhåller den ståndpunkt som man redogjorde för i sitt remissvar med anledning av den nya arbetsrättskommitténs förslag. Även arbetslivscentrum betraktar det alltså som en vinst, om man kan lösa frågan avtalsvägen. Om detta inte är en framkomlig väg får man —- som jag sade i mitt tidigare inlägg — använda sig av lagstiftning. Detta blir emellertid aktuellt först i ett senare skede. Det här är också mitt svar på Carl Henrik Hermanssons fråga nummer ett. Jag menar att man skall gå till väga på detta sätt, eftersom jag tror att saken vinner mest på det. Det är också min avsikt att redovisa denna inställning i den proposition som vi nu under ett antal månader har arbetat intensivt med. Regeringen tänkte meddela att den avser att återkomma till frågan om arbetslivsforskningen. Det är inte på något sätt på det viset att regeringen skjuter frågan ifrån sig. Tvärtom, frågan är angelägen och grundinställningen är klar. Det gäller emellertid att finna den bästa metoden för att nå resultat, och jag tror att den metod som jag här har skisserat och som stöds av arbetslivscentrum är den bättre. Det är kanske också av intresse att notera att forskare vid arbetslivscentrum ändå har den uppfattningen att resurserna i Sverige när det gäller arbetslivsforskning är ovanligt goda, jämfört med förhållandena i andra länder som Sverige brukar jämföra sig med. Med de egna forskningsprogrammen har man uppenbarligen haft relativt få svårigheter. Visst finns det problem, och dem måste vi försöka komma till rätta med. Men jag tycker inte heller att vi skall svartmåla situationen. Den andra frågan som Carl-Henrik Hermansson ställde var om forskarna skulle ha rätt att bedriva sin verksamhet eller om man skulle hindra dem. Jag tycker, herr talman, att jag har avgett en mycket klar deklaration om var jag står i denna fråga. Jag menar att man skall göra allt för att seriösa arbetslivsforskare skall kunna bedriva sin verksamhet och att man, när vettiga projekt presenteras, skall eftersträva att de kan genomföras. De hinder som finns skall vi med gemensamma krafter försöka att undanröja. Grundinställningen är, Carl-Henrik Hermansson, mycket klar.

Herr talman! Det är ju faktiskt så, herr Wirtén, att forskare som försöker genomföra arbetslivsforskning fortfarande stoppas. Det fall som jag relaterade i mitt första inlägg är ett tydligt bevis på detta. Metall har tvingats gå till centrala förhandlingar. Man har tagit ut två företag, som inte är vilka som helst utan mycket kända företag i vårt land, men man har ändå icke kunnat uppnå något resultat. Detta visar att man snabbt måste göra någonting för att en ändring skall komma till stånd. Jag undrar vad herr Wirtén i detta fall vill rekommendera Metall. Vad skall Metall göra? Skall man driva kravet på lagstiftning, som man gör, eller skall man bara vänta och låta företagen säga nej till en seriös forskning rörande arbetsmiljön? Jag tror nämligen inte att någon kan påstå att detta icke var ett seriöst projekt. Jag noterar emellertid arbetsmarknadsministerns svar på mina bägge frågor. Det ena svaret var att om förhandlingar inte ger resultat kommer han att snabbt lägga fram ett förslag till lagstiftning. Jag tror att den sittande arbetsmarknadsministern kommer att tvingas till det om det nu blir herr Wirtén eller någon annan får vi se. Även svaret på den andra frågan kan jag notera såsom positivt — att man måste göra allt för att seriösa forskare skall få komma in på arbetsplatserna. Det är naturligtvis ett allmänt och runt uttalande, det behöver preciseras ytterligare. Min inställning är att när forskare har stöd av den centrala fackliga organisationen eller av lokal facklig organisation skall arbetsköparen icke ha rätt att vägra tillträde till arbetsplatsen för forskning. Men vad skall Metall göra i dag? Den frågan svarade herr Wirtén inte på. Man kan inte genomföra projekt rörande verkningarna av den nya arbetsmiljölagen. Vad vill herr Wirtén rekommendera Metall att göra?

Herr talman! Sten Svensson har frågat mig om fördelningen för innevarande budgetår av bidraget till information och utbildning med anledning av medbestämmandelagen kommer att korrigeras så att arbetsgivarorganisationerna får 20 26 av detta bidrag i stället för de drygt 12,5 96 de nu får enligt regeringsbeslut. Sten Svensson menar att arbetsmarknadsutskottet i sitt betänkande med anledning av 1978 års budgetproposition fastställt att arbetsgivarorganisationerna skall ha 20 96 av bidraget och att regeringens beslut om fördelning därmed skulle stå i strid med riksdagens beslut i frågan. 103 milj.kr., en ökning med 28 milj.kr. i förhållande till innevarande budgetår. F.n. utgår en femtedel av beloppet till arbetsgivarorganisationer.” Bortsett från behandlingen av en socialdemokratisk motion om att bidraget till arbetsgivarorganisationerna skulle upphöra helt är fördelningen i övrigt inte omnämnd i utskottets betänkande. Utskottet och därmed riksdagen har således inte tagit ställning till hur dessa medel skall fördelas. Utskottet konstaterade endast att fördelningen under budgetåret 1977/78 var sådan att arbetsgivarorganisationerna fick 20 96 av medlen. Fördelningen har följaktligen inte skett i strid mot riksdagens beslut och regeringen har inte heller några planer på att ändra sitt beslut i frågan. Jag vill i detta sammanhang passa på att nämna varför regeringen för innevarande budgetår fördelat bidraget så att arbetsgivarorganisationernas andel av medlen minskade till drygt 12,5 96. Den fördelning, 80 26-20 926, som tillämpades för de första åren grundades på en bedömning av parternas behov av att informera om den nya lagen. En så genomgripande lagstiftning förutsatte, för att få avsedd verkan, att statsmakterna ekonomiskt stöttade arbetsmarknadsparterna när de skulle informera och utbilda de sina om lagens effekter i arbetslivet. Dessa insatser får nu huvudsakligen anses genomförda. För att medbestämmande i arbetslivet skall bli en realitet krävs vidare att de fackliga förtroendemännen får vidgade kunskaper om bl.a. företagsekonomi, företagsledning, personaladministration och arbetsorganisation. Utbildningsbehovet på den fackliga sidan motsvaras således inte av ett liknande behov på arbetsgivarsidan. Vad jag nu sagt samt det faktum att omsättningen av arbetsgivareföreträdare också är väsentligt lägre än den är för de fackliga förtroendemännen innebär enligt min mening att den fördelning som gjorts för innevarande budgetår väl avspeglar de behov som finns på arbetsplatserna runt om i landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Jag har utgått från att riksdagsbeslutet med anledning av det betänkande från arbetsmarknadsutskottet som arbetsmarknadsministern nyss citerade ur är det som skall reglera den nuvarande fördelningen. I vart fall måste enligt min mening redovisningen i betänkandet ligga till grund för regeringens verkställande av riksdagsbeslutet. Enligt min tolkning av riksdagsbeslutet innebär detta en fördelning där arbetsgivarsidan skall få 20,6 milj.kr. —- icke 13 milj.kr., som anges i regleringsbrevet. Jag kan inte finna att någon annan tolkning är rimlig med åberopande av den redovisning som görs i arbetsmarknadsutskottets betänkande. Kammaren fattade sitt beslut om storleken av anslaget till de två berörda parterna med ledning av de upplysningar som lämnas i betänkandet. På vilka andra grunder, herr Wirtén, skall vi här i kammaren kunna bedöma hur stort anslaget skall vara för parterna? Nu har arbetsmarknadsministern i sitt svar velat hävda en annan tolkning, och jag vill då ställa en följdfråga: Anser inte arbetsmarknadsministern att det är rimligt, med tanke på balansen mellan parterna, med en sådan fördelning som anges i betänkandet, dvs. proportionen 80-20? Arbetsmarknadsministern vill som belägg för sin uppfattning anföra att arbetsgivarorganisationerna inte har velat ta ut hela sin andel av anslaget och att de inte har planerat insatser för högre belopp. Jag menar att det inte är något skäl för att trappa ned anslaget att dessa organisationer inte just nu har velat förbruka hela sitt anslag. Verksamheten kan ju växla från tid till annan, och vi vet att det förestår nya uppgifter i samband med att man skall genomföra de kommande medbestämmandeavtalen. Jag menar att detta inte är något skäl för att plussa på ännu mer på motpartens anslag. Har inte arbetsmarknadsministern övervägt alternativet att i stället spara de eventuella överskottsmedlen? Jag vill slutligen fråga om arbetsmarknadsministerns handlande är ett uttryck för statens neutralitet i förhållande till de två berörda arbetsmarknadsparterna och att detta speglar en realistisk balans mellan dessa.
Herr talman! Jag har i mitt svar redovisat utvecklingen i denna fråga, nämligen att man hade ett ingångsbehov när medbestämmandelagen antogs som var mycket större på arbetsgivarsidan och att man på det sätt som jag redovisat i svaret har ett något minskat behov i dag. Det är dessa förhållanden som har motiverat den fördelning som föreligger. Jag vill ändå poängtera att man på arbetsgivarsidan har fått mer än man har begärt. Det har alltså skett en generös behandling såväl av arbetstagarsom av arbetsgivarsidan i den här frågan.

Herr talman! Men är det ett skäl för att ytterligare öka anslaget till den ena sidan att motsidan inte har velat förbruka det totala utrymmet? Jag konstaterar ånyo att det underlag som kammaren hade för sitt beslut var den redovisning som gjordes i det aktuella betänkandet. Det angavs där att anslaget vid det tillfället fördelades enligt en viss princip, och enligt denna kunde man bedöma vilka belopp som vardera parten skulle komma att få. Det gjordes i betänkandet inte någon annan hänvisning än till medbestämmandelagen. Det förekommer således inte i betänkandet någon antydan om att någon annan författning eller lag skulle kunna vara tillämplig i detta sammanhang. Hur skall den person utanför riksdagen som skall ta reda på vilka regler som riksdagen har uttalat sig för kunna göra någon annan tolkning än den jag har gjort på denna punkt? Jag vidhåller verkligen att min tolkning måste vara vägledande för verkställandet av riksdagsbeslutet. Jag måste nu konstatera att det inte finns något i utskottets skrivning som tyder på att de aktuella medlen skulle fördelas på annat sätt än vad jag angivit. Jag vill än en gång fråga: Varför ger man denna upplysning i betänkandet, om det inte är ör att vi här i kammaren skall kunna bedöma hur fördelningen av det aktuella anslaget skall ske?
Herr talman! De principiella grunderna för fördelningen av de här pengarna är fastlagda i propositionen 1975/76:182. Beträffande låsningen i arbetsmarknadsutskottet, som Sten Svensson hänvisar till, så tolkar han nog in mer än vad jag menar att han har rätt att göra. Det finns inte mer att läsa ut ur det betänkandet än vad jag har redovisat i svaret. Får jag slutligen, herr talman, bara hänvisa till att den senaste fördelningen innebar att arbetsgivarsidan fick 90 26 av vad man begärt, medan löntagarorganisationen fick 78 96 av vad man begärt. Det är alltså, om man tar hänsyn till dessa siffror, en förmånsbehandling av arbetsgivarsidan.
Herr talman! Jag konstaterar att arbetsmarknadsministern anser att den förde!ning som nu har skett är ett uttryck för regeringens bedömning av balansen mellan arbetsmarknadens parter. Jag har hävdat en rakt motsatt uppfattning. Jag anser att man skulle fullfölja den praxis som man tidigare har tillämpat, dvs. 80 96 resp. 20 96. Skall man ändra på denna praxis, bör vi här i riksdagen få tillfälle att uttrycka en mening härom. Det har ju inte varit möjligt att ens motionsvägen medverka till en annan fördelning än den som har redovisats i betänkandet.
Herr talman! Bedömningen är gjord i enlighet med den grundproposition som jag hänvisade till och det behov som man anser föreligger för dagen, och det tycker jag är den riktiga handläggningen av denna fråga.
Herr talman! Får jag slutligen fråga arbetsmarknadsministern: Är den redovisning som statsrådet har lämnat med anledning av min fråga ett uttryck för den neutralitet som skall känneteckna staten i förhållande till arbetsmarknadens parter?

Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till omprövning av den regel som säger att en sysselsatt vid ett beredskapsarbete kan förlora arbetet vid mer än åtta dagars sjukfrånvaro. Den regel som Pär Granstedt åberopar står i AMS anvisningar för beredskapsarbeten. Såvitt jag känner till tillämpas denna regel inte strikt. Arbetsförmedlingen kan alltid anpassa tillämpningen efter vad den finner lämpligt i det enskilda fallet. Ett beredskapsarbete är ingen fast anställning och kan inte ge samma trygghet som en sådan. Det skall ge tillfällig men ändå meningsfull sysselsättning för arbetslösa i väntan på stadigvarande arbete. När ett beredskapsarbete har startats ankommer det på arbetsförmedlingen att se till att platserna kan utnyttjas av de arbetslösa som bäst behöver dem. Förmedlingen tar då hänsyn till de arbetslösas försörjningssituation och arbetslöshetstidens längd. Om en beredskapsarbetare blir sjuk och inte väntas återvända inom kort, kan det ibland vara rimligt att någon annan får utnyttja platsen. Den som har lämnat ett beredskapsarbete och senare på nytt söker sig till samma arbete ges förträde, såvida inte någon annan sökande har klart större behov av platsen. Det viktigaste i det nuvarande konjukturläget är att hjälpa de arbetslösa — antingen de har beredskapsarbete eller inte — att få del av det ökande antalet lediga jobb på den öppna marknaden.

Herr talman! Jag ber arr få tacka arbetsmarknadsministern för svaret på min fråga. Låt mig först säga att när det gäller de mera allmänna uttalanden som arbetsmarknadsministern gör i svaret så instämmer jag med arbetsmarknadsministern. Bakgrunden till denna fråga var tidningsuppgifter om människor som hade drabbats av den här regeln i anvisningar för beredskapsarbete. De upplevde en stor otrygghet. Det gavs exempel på att personer hade gått tillbaka till sitt arbete innan de egentligen varit riktigt friska för att inte riskera att förlora det beredskapsarbete de hade fått. Om dessa uppgifter är riktiga — och jag har ingen anledning att betvivla dem — tyder det på en alltför strikt tillämpning av AMS anvisningar för beredskapsarbete. Det som sägs i svaret om att man kan anpassa tillämpningen efter vad man finner lämpligt i det enskilda fallet tolkar jag så att enligt arbetsmarknadsministerns mening den här regeln inte skall tillämpas på sådant sätt att enskilda människor upplever sin situation som otrygg — kanske t.o.m. så otrygg att man bryter upp från en sjukbädd och går till arbetet för att få behålla det. Vi bör ha klart för oss att många av de beredskapsarbetande kanske har en ganska lång arbetslöshetstid bakom sig och att många av dem känner stor ovisshet om möjligheterna att omedelbart få ett jobb på den vanliga arbetsmarknaden. De är naturligtvis då oerhört angelägna om att kunna behålla det beredskapsarbete som de så småningom har fått. Mot bakgrund av att tillämpningen faktiskt kan vålla stora problem för enskilda människor vill jag än en gång fråga arbetsmarknadsministern, om det inte finns anledning att se över anvisningarna och det sätt varpå de enligt de här uppgifterna tillämpas i enskilda fall.
Herr talman! Jag tror det lämpligaste sättet att svara på Pär Granstedts fråga äratt direkt citera ur de anvisningar som gäller i det här fallet. Där står det så här: Är en anvisad frånvarande från arbetet på grund av sjukdom mer än 8 dagar i följd, skall arbetsledaren anmäla detta till arbetsförmedlingen. Eventuellt skall ersättare anvisas. Vad det gäller är att en längre tids sjukdom skall anmälas till förmedlaren, och förmedlaren skall då i vanlig ordning överväga vad som går att göra i det aktuella fallet. Lagen om anställningstrygghet gäller ju inte beredskapsarbete; det känner Pär Granstedt väl till. Det vore f. ö. omöjligt att tillämpa det systemet i det fall det här är fråga om, dvs. när det gäller att ge arbetslösa vettig sysselsättning. Man måste alltså ha den här flexibiliteten, med möjlighet att pröva om ett beredskapsarbete inte skall utnyttjas, om den som i första varvet har fått det inte kan utföra arbetet på grund av sjukdom. En anmälan skall alltså göras och därefter skall förmedlaren företa en prövning av huruvida någon åtgärd skall vidtas eller inte. Det finns också — och det vill jag gärna stryka under, herr talman — olika former och olika typer av beredskapsarbete. Somliga kräver att en person finns på plats. Man har t.ex. startat ett beredskapsarbete som måste rulla den angivna tiden, och om då någon är frånvarande, går det inte för en större grupp människor att utföra arbetet. I ett sådant läge är förmedlaren naturligtvis tvungen att se till att någon annan går in och gör det aktuella jobbet. Men då har man naturligtvis också möjlighet att se till den som har blivit sjuk och undersöka dennes situation för sig samt överväga andra alternativ när tillfrisknandet har skett.
Herr talman! Det är naturligtvis riktigt att de möjligheter finns som arbetsmarknadsministern här pekar på. Men problemet är det sätt på vilket systemet tycks fungera i praktiken, vilket av många enskilda människor upplevs leda till allvarlig otrygghet och i vissa fall t.o.m. tycks kunna få så långtgående konsekvenser som dem jag har beskrivit här. Då måste det ju - eftersom jag förmodar att vi är eniga om att det inte skall fungera så för enskilda människor — vara något fel. Om felet inte ligger i anvisningarna, ligger det i tillämpningen av anvisningarna. Jag är inte tillräckligt sakkunnig för att kunna bedöma exakt vilket som är felet. Bakgrunden till min fråga är alltså en undran, om det ändå inte finns anledning att se över anvisningarna och deras tillämpning. Vår utgångspunkt måste ändå vara, inte vad som står på pappret, utan hur det som står där påverkar enskilda människors situation i konkreta fall. Där tror jag, som sagt, att vi kan enas om att det gäller att slå vakt om tryggheten också för de människor som är sysselsatta med beredskapsarbeten. För dem kan det vara lika hårt att förlora ett beredskapsarbete som för en annan människa att förlora ett fast arbete.
Herr talman! De människor som sysselsätts genom beredskapsarbeten har naturligtvis en allmänt svår situation. Det är människor som råkat ut för arbetslöshet och som sam hället går in för att hjälpa till någon verksamhet. Jag tror man skall ha klart för sig att den här osäkerheten finns inbyggd i själva systemet. Människor som har blivit arbetslösa har inte någon inre trygghet. Men de anvisningar som gäller tycker jag är helt klara. Tillämpas de på det sätt jag angivit i mitt svar kan jag inte se att det finns skäl till någon omprövning av reglerna.

Herr talman! Om reglerna, som arbetsmarknadsministern säger, är fullt tillfredsställande — det är möjligt att man kan anse det — måste det vara tillämpningen man bör se över. Det har i praktiken redovisats att människor kan försättas i en sådan situation att de inte vågar stanna hemma så lång tid på grund av sjukdom som skulle vara motiverad av medicinska skäl. Som jag sagt tidigare: Är det inte reglerna det är fel på så är det tillämpningen. Det som måste vara det viktiga för oss är hur detta slår för de enskilda människorna. Det måste vara vår utgångspunkt.

Herr talman! På grund av särskilda arbetsuppgifter har jag inte möjlighet att inom föreskriven tid besvara Per Bergmans interpellation om statens medverkan till utvecklingen av svensk bilindustri. Svar kommer att lämnas den 2 mars.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig — mot bakgrund av att nämnden för statens gruvegendom har förklarat sig intresserad av att följa upp en ansökan från Fagersta AB om ekonomisk medverkan för en malmundersökning i Bäckegruvan — när jag avser besluta i ärendet. I sin anslagsframställning för budgetåret 1979/80 angav nämnden för statens gruvegendom att diskussioner fördes om ett eventuellt statligt deltagande i ett projekt i Riddarhyttan. Några planer för projektet fanns dock inte vid den tidpunkt då anslagsframställningen ingavs till regeringen. I en till industridepartementet den 22 januari 1979 inkommen skrivelse hemställer nämnden om ytterligare 5 milj.kr. för budgetåret 1979/80 för att genomföra en djupundersökning i prospekteringssyfte i Bäckegruvan i Riddarhytteområdet. Undersökningen skulle starta omkring den 1 juli i år och därefter pågå under tre år. Den totala kostnaden beräknas till 15 milj.kr. Projektet har anmälts i mellansvenska gruvdelegationen. Nämndens medverkan förutsätter att ett avtal kan slutas med de nuvarande ägarna, Fagersta AB och Sandvik AB, om fördelningen av eventuella nyfynd. Nämnden bedömer det som sannolikt att ett avtal kan komma till stånd inom kort. Under förutsättning att ett avtal kommer till stånd är jag för egen del positiv till att undersökningen genomförs. Enligt min uppfattning finns det möjligheter att genom omprioriteringar bestrida kostnaderna för projektet utan att ytterligare medel skall behöva tillföras nämndens ordinarie anslag. Jag avser därför att förorda en sådan lösning. Med hänsyn till behovet av planering för berörda parter kommer beslut att fattas inom kort.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för det positiva svar som han här har delgivit mig. Det är mycket glädjande att statsmakten sålunda ställer upp på de villkor som företaget självt vid olika tillfällen anfört som nödvändiga för att det här projektet skall komma till stånd. Nämnden för statens gruvegendomar förutsätter alltså att avtal skall slutas med de nuvarande ägarna, Fagersta AB och Sandvik AB, om fördelningen av eventuella nya fynd. Jag utgår ifrån att de berörda företagen kommer att vara positiva och att avtalet mycket snart kommer till stånd. Det skulle för den aktuella bygden betyda väldigt mycket att få en framtidstro. Jag tackar statsrådet än en gång för svaret och hoppas på hans medverkan också när det gäller att snabbt få avtalet till stånd så att det här projektet kan förverkligas.

Herr talman! Rolf Hagel har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att förhindra att svenska rederier fortsätter att undergräva den svenska varvsindustrins existensmöjligheter. Inledningsvis vill jag framhålla att jag inte delar den uppfattning som Rolf Hagel ger uttryck åt i frågan. Företag i det här landet har frihet att själva bestämma vem de skall köpa sina varor av. Sverige har dessutom internationella åtaganden, som inte ger utrymme för någon styrning av företagens inköp av det slag som Rolf Hagel synes vara ute efter. Sedan år 1977 utgår statligt stöd till svenska rederier, som beställer fartyg hos svenskt varvsföretag.

Beställarstödet har hittills medfört att svenska rederier beställt ett sextiotal fartyg vid svenska varv och att order på fartyg vid varven som lämnats före den 1 juli 1978 har kunnat fullföljas. Till sist vill jag påpeka att jag inte har någon formell möjlighet att ingripa mot beslut av svenska rederiföretag.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Av svaret framgår att herr Huss inte delar min uppfattning. Jag antar att herr Huss avser det avsnitt i min fråga där jag säger att ”Svenska rederier fortsätter att undergräva den svenska varvsindustrins existensmöjligheter”. För det kan väl ändå inte vara så att herr Huss är ovetande om förspelet till den svenska varvsindustrins situation. Det kan inte vara så att herr Huss är ovetande om det spel som Broströms, Thordéns och Saléns har spelat när det gällt att begränsa varvens möjligheter att föra en framsynt politik och utveckla nya produkter inom svensk varvsindustri. Det kan inte vara någon hemlighet för herr Huss att åtskilliga miljoner, ja miljarder kronor som tjänats ihop av svenska varvsarbetare har förts ut till andra länder för att investeras i varv, som har haft som syfte att konkurrera med den svenska varvsindustrin. Herr Huss kan heller inte vara ovetande om att vinster från den svenska varvsindustrin har förts ut ur det här landet i form av fartyg. Det kan alltså inte vara det förgångna som vi är oense om, utan det måste i så fall vara framtiden. Det gör mig också litet förvånad. Föregående år var nämligen ett mycket besvärligt år för svensk varvsindustri — liksom året dessförinnan. Ni företog nedskärning efter nedskärning. Varvsarbetare efter varvsarbetare förlorade sitt arbete. Maskiner lades i malpåse, och mängder av erfarenheter från varvsindustrin utnyttjades inte på det sätt som skulle ha kunnat göras. Under den perioden fortsatte svenska redare att förlägga sina beställningar utanför landets gränser. Inte mindre än 150 000 bruttoton byggdes av svenska redare på utländska varv, samtidigt som varvsarbetare i vårt land fick lämna sina arbetsplatser. Under de två senaste åren har det ideligen framhållits för Sveriges lönarbetare: Ni måste visa återhållsamhet — återhållsamhet med lönekraven och återhållsamhet när det gäller den sociala sektorns expansion, osv. Och allt detta för att det skall skapas förutsättningar för exportindustrin att i sin tur skapa nya arbeten i vårt eget land. Under denna tid, när alla andra fått dra åt svångremmen för att använda ett bekant begrepp, fortsatte redarna att placera fartygsbeställningar utanför landets gränser. Då undrar jag om man inte har rätt att ställa frågan: Vilka åtgärder ämnar regeringen vidta för att få redarna att spela samma roll som man ålägger de arbetande människorna i landet, dvs. förlägga beställningarna till det egna landet?
Herr talman! Det borde inte vara obekant för herr Hagel att de svenska rederiernas problem generellt sett inte är att deras ekonomiska resultat är över hövan gott utan det motsatta, att deras resultat är dåligt. Det är en bakgrund till det i och för sig ganska naturliga förhållandet att man försöker placera sina order på ett sätt som är förmånligt. De svenska statsmakterna — det här är ju inte en fråga för enbart regeringen utan för regering och riksdag — försöker få svenska redare att placera order på svenska varv genom det beställarstöd som numera utgår med 25 96. Den dystra sanningen är att svenska varv trots detta stora stöd ofta icke är konkurrenskraftiga, ibland långt ifrån konkurrenskraftiga. Verkligheten är att det internationellt råder en mycket stor överkapacitet på varvsfronten framför allt när det gäller stora fartyg. Svenska varvs självkostnader är så betydande att man trots detta stöd får se många order gå de svenska varven förbi. Samtidigt kan dock också konstateras att svenska redare, däribland de som namnges i frågan, har placerat order på de svenska varven.
Herr talman! Det förekommer i detta sammanhang två slags argumentation. Den ena går ut på att de svenska varven skulle bygga fartygen dyrare, underförstått att de svenska varvsarbetarna har för bra betalt i jämförelse med sina kolleger i andra länder. Den framskymtar i vad Erik Huss säger här och den återkommer också i Stena Olssons argumentation för att beställningarna inte skall göras i vårt land. Den andra argumentationen återfinns också hos Stena Olsson, och den är följande. Nu har vi på er inrådan skurit ned den svenska varvskapaciteten. Den trepartiregering vi hade före folkpartiregeringen fick en klapp på axeln på grund av att den mycket snällt hade anpassat sig till de krav som EG ställde när det gällde världens varvskapacitet. Kapaciteten skars alltså ned i Sverige och det har vi fått beröm för, men det är varvsarbetarna som fått betala det och blivit av med sina arbeten. Men nu används också dessa förhållanden, att vi har en lägre kapacitet i Sverige, som argument för att lägga fartygsbeställningar i andra länder. Jag undrar: Vart leder denna argumentation? Vad blir nästa steg? För kapaciteten kommer naturligtvis att skäras ned ytterligare med den linje som redarkapitalet här följer, och det kommer i sin tur att bli ett ytterligare argument för att förlägga ytterligare verksamhet till andra länder. Resultatet blir att man för att redarna skall tjäna mera pengar helt bryter ned den gamla fina varvskultur som vårt land har haft. Det är i och för sig inte någon överraskning för mig att regeringen inte är villig att vidta några åtgärder mot redarna i detta avseende och inte heller att det inte finns så stora möjligheter att göra det enligt svensk lagstiftning. Men jag vill ändå med denna fråga illustrera situationen. Till lönarbetarna kan man säga: Dra åt svångremmen för att gynna exportindustrin! Men redarna kan man inte göra någonting åt när de berövar svenska varvsarbetare arbetstillfällen. Det är en god illustration av folkpartiets Sverige.
Herr talman! Jag undrar om herr Hagel inte har märkt att den kritik som från nästan alla håll i Sverige riktas mot de beslut som fattats om varven inte går ut på att vi har gjort för litet utan på att vi har gjort för mycket. Den kritiken kommer från många landsändar utanför storvarvslänen.

Herr talman! Om regeringen är ondskefull eller inte vill jag inte yttra mig om. Däremot har det funnits en mycket stark vilja att anpassa sig till de krav som EG har rest. Låt mig, eftersom herr Huss ger sken av att regeringen har gjort så mycket att den har fått kritik för att ha gjort för mycket, ställa frågan: Har herr Huss undgått att upptäcka att det i den stad där vi båda bor i dag bara finns kvar ett enda nybyggnadsvarv? Vi hade tidigare tre varv som brukade toppa listan över dem som byggde mest i världen. Detta är alltså vad som har skett. Varken Göteborgs varvsarbetare eller andra varvsarbetare i detta land känner att deras trygghet har blivit större. Vi har tvärtom kunnat konstatera att företag efter företag har fått övertas av staten och därigenom i princip lagts ned. Redarna har i huvudsak kommit skadeslösa från det, och skattebetalarna har fått betala fiolerna.
Herr talman! Det är ett mycket beklagligt faktum som Rolf Hagel syftar på —- det kan vi vara ense om. Vi borde också kunna vara ense om att det beklagliga faktum att vi nu bara har ett storvarv kvar i Göteborg har sin orsak i hårda realiteter, trots oerhörda satsningar i skilda former från de svenska statsmakterna, bl.a. i form av beställarstöd till redarna.
Herr talman! Vi är oense om orsaken till att vi har hamnat i denna situation — därför vill jag inte ge Erik Huss sista ordet. Jag påstår att orsaken till att vi har hamnat i denna situation är att vi har anpassat svensk varvsindustri till monopolens och EG:s önskemål. Och när svensk varvskapacitet har skurits ned så att den inte längre är konkurrenskraftig i världen kommer de som har haft intresse av denna utveckling att vara ensamma på marknaden — det är problemet.

Finansutskottets betänkande nr 20 och skatteutskottets betänkande nr 29 debatteras i ett sammanhang, och yrkanden beträffande båda dessa betänkanden får framställas under den gemensamma överläggningen.

Herr talman! Finansutskottets borgerliga betänkande har ett närmast magnifikt anslag i sin första mening: ”Den svenska ekonomin befinner sig nu ien stark uppgångsfas.” Den kris för svensk ekonomi, som proklamerades av trepartiregeringen i april 1977, är alltså nu avblåst. Den första signalen kom visserligen redan i augusti i fjol från Gumboda hed. Men nu är saken definitivt avgjord. Den borgerliga ekonomiska politiken har besegrat krisen — återställt konkurrenskraften, fått i gång tillväxten, brutit inflationsutvecklingen. Den här självbelåtenheten kunde man kanske stå ut med, om det inte vore så att den har fått allvarliga konsekvenser för utformningen av den ekonomiska politiken. Både budgetpropositionen och majoritetsbetänkandet från finansutskottet utgår från att vad som göras skall är allaredan gjort. Regering och riksdag kan nu, på den sjunde dagen, nöjda betrakta sitt verk och låta utvecklingen rulla vidare av egen kraft. Enligt vår uppfattning svarar både belåtenheten och passiviteten dåligt mot det faktiska läget i vår ekonomi. Även om det nu sker en återhämtning, kvarstår ändå flera svagheter och problem, som borde föranleda åtminstone någon aktivitet från riksdagens sida. Det gäller arbetslösheten, det gäller de låga industriinvesteringarna och det gäller risken för att inflationen på nytt skjuter fart. Därtill kommer det stora budgetunderskottet, som är ett allvarligt problem på både kort och lång sikt. Ett av de stora slagnumren vid förhärligandet av den borgerliga ekonomiska politiken har varit sysselsättningspolitiken. Det råder heller inte något tvivel om att enorma summor har spenderats både för arbetsmarknadspolitiska insatser och för generellt stöd till näringslivet. Det nu redovisade budgetunderskottet på 45 miljarder påstås ju till större delen ha orsakats av dessa utgifter. Men resultatet av sysselsättningspolitiken är inte detsamma som dess kostnader. Det avgörande måste vara vad som har uppnåtts i fråga om effekterna på sysselsättningen. Och resultaten i det avseendet är långt mindre imponerande än de många miljarder som sysselsättningspolitiken har kostat staten. Låt oss därför se vad som i verkligheten hänt på den svenska arbetsmarknaden under de senaste två åren. Mellan januari 1977 och januari 1979 ökade antalet människor som önskade ett arbete med 84 000. Under samma tid ökade antalet sysselsatta med 62000 personer. Det betyder att arbetslösheten steg med 22000 personer. Vilken sysselsättning erbjöds då de drygt 60 000 människor som faktiskt fick ett jobb? Antalet personer i beredskapsarbeten ökade med 33000 och antalet sysselsatta i skyddade arbeten med 5 000. Sammantaget kom alltså nära 40 000 att sysselsättas genom AMS. Facit av den mycket omskrutna sysselsättningspolitiken och av de 20 000 miljoner som enligt regeringens uppgifter har satsats är alltså att det som borde ha blivit ytterligare 84 000 personer i arbete blev: 24 000 blev sysselsatta på den reguljära arbetsmarknaden. Det motsvarar en av fyra nya arbetssökande. Den borgerliga majoriteten i finansutskottet anser sig nu kunna konstatera att det skett en vändning i arbetsmarknadsläget. Jag tycker att man borde ha varit försiktigare på den punkten. I januari steg den registrerade arbetslösheten med 31 000 personer till 117 000, något som arbetsmarknadsministern trots allt erkände var ett allvarligt bakslag för den förda politiken. Lägger man till detta att 184 000 människor sysselsattes genom arbetsmarknadspolitiska åtgärder, stod över 300 000 personer utanför den reguljära arbetsmarknaden. Det motsvarar 7 96 av arbetskraften och gör att Sverige vid en internationell jämförelse inte längre skiljer ut sig som ett land som lyckats väl med sin sysselsättningspolitik. Enligt vår mening visar den här utvecklingen att den borgerliga politiken på ett centralt avsnitt har misslyckats. Det har framför allt två orsaker. För det första har den generella stödoch subventionspolitiken varit utomordentligt ineffektiv i förhållande till sina kostnader — för de 20 miljarder man uppger sig ha satsat borde åtskilligt mer än 24 000 nya jobb ha kunnat åstadkommas, om man använt mera selektiva åtgärder och ställt hårdare villkor för hur pengarna skulle användas av företagen. För det andra har man inte med tillräcklig kraft ingripit för att öka investeringarna och styra deras inriktning. En annan konsekvens av politikens generella inriktning och av den låga investeringsaktiviteten är nämligen att vi i rask takt är på väg mot en arbetsmarknad i svår regional obalans. Arbetslösheten är långt över genomsnittet i sådana områden som Norrbotten, Värmland och Sörmland liksom i Boråsoch Göteborgsområdena. Samtidigt kommer de nya jobben fram nästan uteslutande i andra delar av landet med väsentligt lägre arbetslöshet. Av de i januari vid arbetsförmedlingarna lediga platserna är f. n. nära en fjärdedel koncentrerade till Stockholms län. Alla de här problemen skjuter finansutskottets borgerliga majoritet ifrån sig. Där det inte räcker med fromma förhoppningar om en fortsatt konjunkturuppgång hänvisar man till kommande regeringsförslag om regionaloch näringspolitiken, som riksdagen skall behandla någon gång i sommar. Men även om konjunkturuppgången blir vad vi nu hoppas på och även om folkpartiregeringen mot förmodan skulle åstadkomma några verkliga krafttag i regionaloch näringspolitiken, är sysselsättningsläget i dag så pass alarmerande att riksdagen borde vidta omedelbart verkande åtgärder. Och då borde sådana åtgärder väljas, som både förstärker landets ekonomi på sikt genom ökade investeringar och ökar samhällets möjligheter att styra investeringsoch utvecklingsinsatserna till områden med stor arbetslöshet. Men utskottsmajoriteten avvisar alla tankar i den riktningen. Man säger återigen nej till vårt förslag att inrätta en strukturfond för investeringsfinan siering med långfristigt, riskbärande kapital. Man är inte intresserad av våra idéer om statliga utvecklingsbolag som stöd och stimulans för nyskapandet inom svensk industri. Man tycker inte att det är lönt att förstärka stödet till företagens forskningsoch utvecklingsarbete. Man avvisar våra förslag att öka bostadsbyggandet, trots de uppenbara svårigheterna att förverkliga ens den låga ambitionsnivå som regeringen har ställt upp för sig. Jag kan möjligen förstå varför moderata samlingspartiet och folkpartiet avvisar alla förslag, som kan ge samhället ett fastare grepp över investeringsutvecklingen. Men jag kan inte förstå varför centerpartiet, med sina högt upptrissade krav på sysselsättning och regional balans, fortsätter att ställa upp för en politik, som i de här avseendena så uppenbart misslyckats. Det enda Nils Åsling har fått i utbyte för sin kapitulation inför den konservatismens passivitet som obönhörligen kommer att låta flyttlassen börja rulla är ett löfte om en rundabordskonferens och en fullständigt innehållslös kompromisskrivning om värdet av regional balans. I augusti 1976 gick centern ut med sitt berömda löfte om 400 000 nya jobb, som skulle skapas för att få regional balans i fråga om arbetstillfällen. Den gången var ca 130 000 människor utan jobb eller i AMS-arbete mot 300 000 i dag. Jag överlåter åt centerpartiet att räkna ut hur många hundratusentals nya jobb som måste lovas ut i år för att nå centerns målsättning 1976. Men siffrorna visar djupet av det dilemma som centern har hamnat i genom sin medverkan i moderata samlingspartiets och folkpartiets liberalkonservativa politik. Den borgerliga utskottsmajoriteten hävdar alltså att den svenska ekonomin nu befinner sig i en fas av stark uppgång. Läget på arbetsmarknaden och i fråga om investeringarna visar att det budskapet är en smula ihåligt. Det finns också osäkra inslag i den internationella konjunkturutvecklingen som har fått ytterligare tillskott under de senaste veckorna. Men också vi socialdemokrater bedömer det som troligt att den ekonomiska aktiviteten i Sverige kommer att stiga under det här året. Med den förda politiken kommer det framför allt att bero på en uppgång i privat konsumtion och i någon mån av exporten. Enligt vår mening borde konjunkturuppgången förstärkas genom en mera aktiv investeringspolitik. Men redan i det konjunkturperspektiv som nu finns borde riksdagen ägna ökad uppmärksamhet åt det hot mot vårt lands ekonomiska tillfrisknande som kan komma från en ny omgång av snabb kostnadsoch prisstegring. Det hotet kommer framför allt från två håll. Det ena är de tecken på en snabbare internationell prisuppgång som har blivit allt fler under de senaste månaderna. Det är inte bara oljepriserna som går upp. Också en rad andra råvarupriser har börjat klättra uppåt, tydligen som en följd av den tilltagande internationella spänningen och kriget i Sydostasien. Tillgängliga data tyder också på att den svenska exportindustrin inriktar sig på betydande prishöjningar under det här året. Det andra hotet kommer från den statliga kreditexpansion och den snabba ökning av likviditet och penningmängd som följer av det stora budgetunderskottet. Kombinationen av en uppåtgående konjunktur, hög likviditet i den svenska ekonomin och snabbt stigande världsmarknadspriser kan snart kasta oss in i en ny kraftig inflation med långtgående verkningar för tillväxten och sysselsättningen. Det måste erkännas, herr talman, att det här problemet också bekymrar de borgerliga i finansutskottet, och detta så till den grad att man ägnar åtskilliga sidor åt att visa hur ohållbart budgetläget egentligen är och vilka allvarliga konsekvenser underskottet vid en fortsatt konjunkturuppgång får för den svenska ekonomins stabilitet. Den borgerliga majoriteten utlovar ”stora ansträngningar” för att undvika överhettning. Man talar mycket om att finanspolitiken måste stramas åt. Man säger t.o.m. att det redan i år kan bli nödvändigt med finanspolitiska åtgärder, som minskar statens upplåning. Men av allt det här myckna pratet blir sedan platt intet. Det de borgerliga partierna i finansutskottet till slut enar sig om är att inte företa sig någonting. De socialdemokratiska förslagen om utgiftsbesparingar och inkomstförstärkningar avvisas med den något besynnerliga motiveringen att de skulle leda till en alltför liten budgetförstärkning, för att förslagen skulle bevärdigas med utskottsmajoritetens intresse. När det gäller de statsfinansiella perspektiven inför 1980, som vi har aktualiserat genom förslaget om en produktionsskatt, hittar majoriteten ingen annan förevändning att undvika det problemet än att man nu inte vill binda sig för finanspolitiken under nästa år. Nu har vi inte begärt någon sådan bindning, endast att riksdagen skulle skaffa sig större handlingsberedskap för att genomföra de finanspolitiska åtgärder som kan bli nödvändiga. Men inte ens detta vågar den borgerliga majoriteten säga, trots att utskottets egen analys visar att det är under nästa år som de verkliga påfrestningarna på finanspolitiken sätter in. Det finns ett litet pikant inslag i den här historien, som förtjänar att noteras. Av de socialdemokratiska skatteförslag som avvisas av utskottsmajoriteten har regeringen tagit inte mindre än tre — stämpelskatten, leasingbilarna och företagarnas avgift till barnomsorgen — för att finansiera sitt aviserade förslag om sänkta inkomstskatter. Det är tydligen så, att det som är för litet och inte duger åt den samlade borgerligheten i finansutskottet, det är stort nog och duger gott åt herr Mundebo. Innebörden av det här är bara alltför uppenbar. Taktikspelet har helt fått ersätta viljan att ta något ansvar för landets ekonomiska framtid. Planeringshorisonten för de borgerliga partierna går inte en dag längre än till valdagen den 16 september. För att dölja splittringen och bygga upp en fasad av enighet kring den ekonomiska politiken försätter man riksdagen i ett tillstånd av handlingsförlamning. Det beslut de borgerliga partierna avser att fatta om riktlinjerna för den ekonomiska politiken och för budgetpolitiken är precis så innehållslöst som krävs för att man i valrörelsen skall kunna driva sina olika linjer — moderaterna sina krav på skattesänkningar, centern sina stora kostnadskrävande reformer och folkpartiet sina anspråk på att vara vårt duktigaste regeringsparti. Att riksdagsbeslutet inte anvisar någon lösning på våra ekonomiska problem, det struntar man tydligen i. Folkpartiregeringen har redan deklarerat, att det inte finns några förödmjukelser stora nog att råka ut för i riksdagen, som kan få den att avgå före valet. Men jag måste ändå fråga herr Mundebo, när han nu tagit del av finansutskottets betänkande, om inte taburetten börjar kännas litet knölig att sitta på? Är det inte besvärande för ett parti med sociala reformer på programmet att få direktiven för sin budgetpolitik från moderata samlingspartiet, som redan i sin reservation till finansutskottets betänkande ilsket driver sina krav vidare på sänkta skatter och social nedrustning? Och känns det inte konstigt för ett parti, som hyllar rörlighet och avvisar regleringar, att acceptera riktlinjer för sin ekonomiska politik från centerpartiet, som i sin ekonomiska motion kräver att företagen skall tvingas att söka sig dit där arbetskraften befinner sig? En fråga till: Har herr Mundebo över huvud taget någon aning om vilken ekonomisk politik han skall föra, om det inträffar som både utskottsmajoriteten och vi reservanter varnar för, nämligen att det stora budgetunderskottet leder till överhettning och inflation? Det finns skäl att ägna ytterligare några minuter åt Ingemar Mundebo och hans insatser som budgetminister. Han har nu förelagt riksdagen sin tredje budget. Den budget han övertog i oktober 1976 löpte med ett underskott på ungefär 5 miljarder. Det underskottet fördubblades till 10 miljarder innan budgetåret var slut. Sedan har det gått uppåt i rask takt med budgetunderskotten: 25 miljarder budgetåret 1977 79, dvs. det som nu löper. I det budgetförslag för 1979/80 som herr Mundebo nu vill att riksdagen skall godkänna beräknas underskottet till 45 miljarder. Herr Mundebos enda försvar är egentligen att underskottet inte blir större än i den nu löpande budgeten. Därmed skulle enligt herr Mundebo finanspolitiken i varje fall inte bli mera expansiv under det kommande budgetåret. Nu finns det tyvärr välgrundad anledning att förmoda, att denna uppgift är grovt vilseledande, ett förhållande som även finansutskottets borgerliga majoritet varit ofin nog att uppehålla sig vid. Man påpekar att en jämförelse mellan utfallet av en löpande budget och ett budgetförslag erfarenhetsmässigt underskattar utgifternas uppgång mellan dessa två budgetår och därmed också budgetunderskottet. Detta är ett diplomatiskt sätt att erinra riksdagen om att herr Mundebo varit en hejare i att räkna fel. I sina två tidigare budgetförslag angav han siffror för det beräknade budgetunderskottet, som båda gångerna låg mer än 10 miljarder under det faktiska utfallet. Den här gången finns det flera faktorer, som förebådar en ny stor underskattning. Som utskottsmajoriteten påpekar har utgifterna för arbetsmarknadsoch industripolitiken minskats i budgetförslaget med sammanlagt 8,5 miljarder, trots att rekordarbetslöshet och strukturproblem i stället pekar på ökade utgifter. Utskottet noterar också som anmärkningsvärt, att de statliga myndigheterna skulle gå in i budgetåret 1979/80 med anslagsbehållningar på över 16 miljarder kronor, dvs. pengar som de redan har tillstånd att använda. Herr Mundebo har gjort det något äventyrliga antagandet att myndigheterna bara skulle spendera en av dessa 16 miljarder. Men någon kontroll över utvecklingen har ju inte regeringen. Skulle myndigheterna gå raskare fram med sina utgiftsbeslut, kan budgetunderskottet närma sig 60 miljarder utan att vare sig riksdagen eller regeringen kan röra ett finger. Mot den här bakgrunden måste jag fråga Ingemar Mundebo, om han verkligen inför riksdagen tänker vidhålla att budgetunderskottet 1979/80 stannar vid 45 miljarder? Och om han inte gör det, vilka slutsatser drar han då av detta förhållande? Finansutskottets majoritet drar också en annan slutsats, som är ganska avslöjande för herr Mundebos insats som budgetminister. Den sista rent socialdemokratiska budgeten för 1975/76 innehöll totala statliga utgifter på 98 miljarder kronor. I sitt budgetförslag för 1979/80 redovisar nu herr Mundebo en totalutgift på 172 miljarder, dvs. en ökning av statsutgifterna med 74 miljarder på fyra år. Herr Mundebos — och de borgerliga partiernas — huvudsakliga försvar för denna kraftiga utgiftsexpansion brukar vara att utgirterna varit nödvändiga för att hålla uppe sysselsättningen. Men finansutskottet redovisar en något annan bild. Utskottets majoritet har, liksom dess reservanter, med viss förvåning noterat, att budgetunderskottet inte minskar ens under 1980, trots att konjunkturen förbättras och behovet av insatser för sysselsättningen därmed rimligen borde gå ner, något som budgetministern också förutsatt, eftersom han dragit ner anslagen för sysselsättningspolitiken med hela 8,5 miljarder. Uppenbarligen måste därför något ha hänt. Utskottets majoritet har valt att formulera det så, att det långsiktiga, strukturella budgetunderskottet nu ökar. För min del vill jag till de strukturella förändringar som försämrat budgetläget föra även herr Mundebo och hans sätt att sköta statsfinanserna. Han är den budgetminister som mot bättre vetande låtit miljardslöseriet fortgå inom energipolitiken. Han har låtit hundratals miljoner rinna bort på arbetet med ett flygplan, som han visste aldrig skulle byggas. Han har accepterat att staten betalat stora överpriser för konkursmässiga företag. Och han har medverkat i väldiga miljardöverföringar till företagen med låg effektivitet ur sysselsättningssynpunkt. Detta tillsammans med en allmänt slapp budgetprövning på många områden, som vi har kunnat notera, gör det befogat att beskriva Ingemar Mundebos insatser som ett rejält misslyckande. Han bär ansvaret för att en gigantisk skatteräkning nu ligger och väntar på landets skattebetalare, en räkning som de antagligen får hålla på att betala av långt efter det att Ingemar Mundebo som budgetminister har gått till vårt lands politiska historia. I den socialdemokratiska reservationen krävs att den ekonomiska politiken ges en annan inriktning. Grundläggande för våra möjligheter att återställa den fulla sysselsättningen och få en stabil tillväxt utan nya inflationsstörningar är att riksdagen återtar det grepp över statsfinanserna som förlorats under den borgerliga regeringstiden.

På borgerligt håll har man torgfört två, inte särskilt förenliga, tolkningar av vårt finanspolitiska alternativ. Å ena sidan har man velat beskriva det som en gigantisk skattehöjningsoperation, framdriven av vår ambition att i ett slag avskaffa hela budgetunderskottet. Å andra sidan har man velat avföra det som en så marginell förändring av det statsfinansiella läget, att det saknar betydelse. Det är närmast herrar Bohman och Ullsten som står för de här båda tolkningarna. Naturligtvis har vi inte hävdat att politiken skall inriktas på att mer eller mindre omedelbart avskaffa ett budgetunderskott i 50-miljardersklassen. Det är både omöjligt och onödigt. I stället har vi gång på gång betonat att en sanering av statsfinanserna måste ske successivt och anpassas till det faktiska konjunkturläget. Men det är just nu, i en uppåtgående konjunktur, som den saneringen borde kunna inledas. Inte heller är stegen mot en bättre budgetbalans betydelselösa, även om de i början är små i förhållande till det totala budgetunderskottet. Av ett statligt upplåningsbehov i år på 45 miljarder räknar man med att kunna placera 35 miljarder på kapitalmarknaden och i affärsbankerna. De resterande 10 miljarderna skall till hälften lånas upp utomlands, medan resten finansieras direkt i riksbanken, dvs. i sak genom en ökad sedelmängd. Om upplåningsbehovet kunde minskas med 2,5 miljarder, som vi föreslår, betyder det att den direkt inflationsdrivande upplåningen på 5 miljarder via riksbankens sedelpressar kunde minskas till hälften. Jag tycker att man också på borgerligt håll borde erinra sig att det ofta är på marginalen som det avgörs om en ömtålig ekonomisk balans slår över i en inflationistisk utveckling. Vi ser alltså en gradvis omläggning av budgetpolitiken som en nödvändig förutsättning för att den svenska ekonomin skall kunna återfå sin styrka, för att vi skall få en stabil tillväxt som på nytt leder oss fram till full sysselsättning. Men skall detta lyckas, skall vi inte bara få en kortvarig konjunkturförbättring, som följs av en ny tillbakagång, måste arbetet snabbt inriktas på lösningen av våra långsiktiga, strukturella problem. Det handlar om att få i gång en långsiktig utvecklingsplanering för våra basindustrier och för andra vitala industribranscher. Det handlar inte bara om att få fart på investeringarna utan också om att fördela de nya jobb, som kan skapas, på ett rättvist sätt mellan olika regioner. Det gäller också att kraftigt öka statens insatser för forskningsoch utvecklingsarbetet i det svenska näringslivet. På alla de här områdena finns det eller kommer under vårriksdagen att finnas socialdemokratiska förslag om hur vi vill forma den ekonomiska politiken samt industrioch regionalpolitiken. I det här sammanhanget skall jag ta upp två frågor som enligt vår mening är av central betydelse för hur vår ekonomiska framtid kommer att se ut. Den ena gäller kapitalbildningen och investeringsutvecklingen. Vi har där än en gång föreslagit att det skall inrättas en strukturfond med resurser att förse näringslivet med långfristigt och riskbärande kapital. Vi har också föreslagit en aktivare investeringspolitik inom den statliga företagssektorn, exempelvis inom stålindustrin. Vi har vidare föreslagit att samhället skall ta huvudansvaret för kapitalförsörjningen tiil skogsindustrin och leda dess strukturutveckling och förnyelse. De här förslagen måste ses mot bakgrunden av det vägval som vi nu står inför under 1980-talet. Det råder allt mindre tvivel om att den borgerliga politiken inriktas på att skapa en helt vinststyrd ekonomi. Man satsar på en kraftig uppgång av företagsvinsterna, som skall sätta i gång investeringarna, förnyelseoch utvecklingsarbetet inom industrin. Nu tror vi i och för sig inte att den planen kan realiseras utan att en vinstboom kommer att utlösa en ny kostnadsoch prisinflation. Men om den skulle kunna genomföras, uppstår en rad konsekvenser. Med en kraftig vinstuppgång följer också ökad koncentration och ökad stelhet i näringslivet, eftersom det framför allt blir de etablerade storföretagen som lägger beslag på kapitalbildningen. En vinststyrd ekonomi innebär också att det blir de nuvarande kapitalägarna som avgör inriktningen av investeringarna, var nya jobb skapas och, till slut, vart människorna skall tvingas flytta. Vi inbillar oss inte att exempelvis vårt förslag om en strukturfond radikalt ändrar den här processen. Men tillkomsten av en strukturfond med rejäla resurser ger samhället större handlingsfrihet och ökat inflytande — och företagen får fler finansieringsalternativ att välja mellan. Det har hävdats att näringslivets kapitalförsörjning ordnar sig själv, utan nya fonder. Men visar inte Volvoaffären, visar inte finansieringssvårigheterna för mera riskfyllda projekt, att verkligheten gjort det argumentet omöjligt? Och har inte samma verklighet gjort klart att det vore i hög grad önskvärt att få en ny statlig kapitalkälla, som ligger på litet avstånd från regeringskansliet och den politiska påtryckningsprocessen? Även företag som inte känner till industriministerns hemliga telefonnummer borde ges möjlighet att hos en från bankoch storföretagsintressena fristående institution få hjälp med sina långsiktiga finansieringsproblem. Den andra frågan jag tänkte ta upp är statens insatser för industrins tekniska förnyelse. Där har vi bland andra ting föreslagit inrättandet av samhällsägda utvecklingsbolag, där staten och kommunerna kan organisera sin verksamhet som beställare och påskyndare av nya tekniska lösningar och samordna produktion för väl kända allmänna behov — kommunikationer, medicinsk teknik, läromedel, miljövård, alternativa energikällor osv. Det handlar inte bara om pengar. Det gäller också att effektivt utnyttja våra resurser och bredda vår industriella bas för att tillgodose viktiga mänskliga behov. Det är inte heller någon ny väg vi slår in på. Vi har redan erfarenheter av vilken betydelsefull roll samhället kan spela som beställare och som pådrivare De här tankarna har den borgerliga majoriteten hittills sagt nej till. Men nu dyker förslaget om ett statligt utvecklingsbolag upp — mest som av en slump, tycks det — i folkpartiregeringens plan för en mera civiliserad svensk flygindustri. Men eftersom våra förslag har funnits i riksdagen sedan mer än ett år, måste man fråga sig varför man på borgerligt håll inte ens velat pröva dem, när behoven av nya insatser för vår industriella utveckling ändå är så uppenbart påträngande. Möjligen är det bara ett uttryck för inställningen, som under trepartiregeringens tid upphöjdes till en dogm, att alltid rösta nej till socialdemokratiska förslag, oavsett vad det vara månde. Men jag tror att det har ett djupare ursprung. Splittringen och beslutsångesten hos de borgerliga partierna skar nästan omedelbart bort de långsiktiga perspektiven i trepartiregeringens politik. Landet fick 1976 på nästan alla områden en typisk kvartalspolitik. Det är den kvartalspolitiken som åtminstone i några avseenden skulle kunna brytas upp, om riksdagen följde de socialdemokratiska riktlinjerna för den ekonomiska politiken. Herr talman! Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna i finansutskottets betänkande.

Herr talman! Som framgår av finansutskottets betänkande råder i dag en större enighet om vårt ekonomiska läge och om den ekonomiska politiken än för två år sedan. Som påpekas, både i utskottsmajoritetens betänkande och i reservationen, befinner sig svensk ekonomi nu i en uppgångsfas. Industriproduktionen befinner sig i snabb tillväxt, handelsbalansen har påtagligt förbättrats och inflationstakten är lägre än tidigare. Det kan mot denna bakgrund i nuvarande läge vara tillåtet att kosta på sig en viss optimism i fråga om Sveriges framtida ekonomiska utveckling. Kjell-Olof Feldt inledde sitt anförande med en lustighet om att finansutskottets majoritet säger att vår ekonomi befinner sig i en stark uppgångsfas. Låt mig påminna om att Kjell-Olof Feldt och de andra socialdemokratiska reservanterna faktiskt säger precis samma sak. Om kammarens ledamöter tittar i reservationen, s. 66 i utskottsbetänkandet, så står där ”att den svenska ekonomin nu kommit in i en uppåtgående konjunkturfas”. Jag tror att både det utskottsmajoriteten säger och det som står i reservationen är sant. De risker som avtecknar sig i framtiden gäller framför allt de problem som aktualiseras när vi når ett fullt kapacitetsutnyttjande, vilket bör kunna ske under år 1980. Vi måste ha en beredskap för att då vidta de åtgärder som kan bli nödvändiga om vi får en överefterfrågan. Det gäller — som både utskottet och reservanterna framhåller — inte minst i fråga om kreditpolitiken. En stor del av den ekonomisk-politiska diskussionen de senaste månaderna har handlat om det statliga budgetunderskottet. Detta är kanske litet överraskande, eftersom vii Sverige sedan lång tid varit ense om att det viktiga för den ekonomiska politiken inte är att skapa balans i statens budget utan att skapa balans i samhällsekonomin. Statsbudgetens underskott innebär ju bara att man via statsbudgeten suger upp ett sparandeöverskott i samhället i övrigt och använder det för förnuftiga ändamål.

Från finansutskottets sida, och även från min sida, har det vid flera tillfällen pekats på riskerna med ett bestående stort underskott i statsbudgeten med hänsyn till svårigheterna att minska ett sådant underskott i tider av uppåtgående ekonomi. Som framgår av finansutskottets betänkande över budgetförslaget beräknas nu budgetunderskottet innevarande och nästa budgetår bli lika stort — ungefär 45 miljarder kronor. Ser man till hela den offentliga sektorn vägs en del av detta underskott upp av ett överskott på socialförsäkringssektorn. Det sammanlagda underskottet inom den offentliga sektorn stannar därför vid ungefär 18 miljarder kronor. Underskottet i statsbudgeten beror dels på att statsinkomsterna ökat långsammare under senare år till följd av en låg tillväxt i ekonomin, dels på den starka automatiken i utgiftsstegringarna. Det sistnämnda gäller framför allt transfereringarna. Om vi skall kunna minska budgetunderskottet är det därför nödvändigt att begränsa utgiftsexpansionen, att vidta direkta besparingar och att förstärka statsinkomsterna. Det är enligt finansutskottets mening angeläget att man i första hand inriktar ansträngningarna på att åstadkomma besparingar och begränsa utgiftsexpansionen, så att man inte tvingas att förstärka statsinkomsterna genom skattehöjningar. Denna begränsning av utgiftsexpansionen måste prägla också riksdagens arbete med budgetförslaget. För att hindra att riksdagsbehandlingen av budgetförslaget leder till en allmän utgiftsexpansion har ett enigt finansutskott uttalat sig för att samtliga utskott vid sin beredning av budgetens olika delar måste inta en mycket restriktiv hållning. Denna maning till restriktivitet i utgiftsbehandlingen riktar utskottet inte bara till riksdagen utan också till regeringen. Utskottet stryker vidare i full enighet under att man vid riksdagsbehandlingen måste inta en lika restriktiv hållning till förslag som innebär att man visserligen undviker utgiftsökningar det här budgetåret men som medför utgifter längre fram. För kommande budgetarbeten bindande uttalanden bör därför inte göras av riksdagen. I den mån man trots allt beslutar om nya verksamheter bör också nya anslag därför föras upp i budgeten. Det är, herr talman, tillfredsställande att vi har kunnat nå full enighet i finansutskottet om dessa maningar. Jag har i finansutskottet därutöver föreslagit att vi skulle följa upp dessa uttalanden med en särskild procedur, som skulle innebära att alla förslag till utgiftsförändringar jämfört med budgetförslaget som utskotten önskade göra — innan utskotten justerade sina betänkanden — skulle överlämnas till finansutskottet för yttrande. Finansutskottet skulle då få möjlighet att göra en sammanvägning av de olika förslag till utgiftsökningar som förs fram och också se i vilken utsträckning sådana utgiftsökningar åtföljs av besparingar på andra områden eller av beslut om inkomstförstärkningar. Mitt förslag om att i nuvarande parlamentariska läge introducera en sådan här litet speciell procedur för samordning av budgetarbetet i riksdagen via finansutskottet har tyvärr avvisats av de andra partierna. Om riksdagen bifaller finansutskottets betänkande — vare sig det blir i form av majoritetsutlåtandet eller reservationen — har riksdagen därmed angett huvudlinjerna för det kommande budgetarbetet. Riksdagen har då uttalat sig för en stark restriktivitet med utgiftsökningar och mot att man beslutar om utgiftsökningar som blir bindande för tiden efter nästa budgetår. Det är värdefullt om riksdagen kan lägga en sådan grund för budgetbehandlingen häri vår. Det är så mycket mer angeläget som det redan visat sig att flera andra utskott i sitt arbete negligerat den statsfinansiella situationen. I flera utskott har man redan tagit slutliga beslut om utgiftsökningar långt utöver budgetförslaget utan att samtidigt vare sig fatta beslut om besparingar på andra områden eller anvisa inkomstförstärkningar för att täcka den föreslagna utgiftsökningen. Särskilt anmärkningsvärt är att dessa utskottsbeslut har fattats utan att man avvaktat riksdagens behandling av finansutskottets betänkande om budgetpolitiken. Om det skall vara någon mening med en sammanhållen riksdagsbehandling av budgetförslaget, så förutsätter det självfallet att de andra utskott som har att behandla delar av budgeten avvaktar riksdagens ställningstagande till finansutskottets förslag angående budgetbehandlingen och budgetförslaget i dess helhet. Men här har man i socialutskottet, i utbildningsutskottet och i kulturutskottet redan fattat beslut i budgetfrågor, gått ifrån budgetpropositionen, beslutat om större anslag utan att ens avvakta dagens beslut rörande finansplan och budgetförslag. Detta, herr talman, är anmärkningsvärt. Jag utgår ifrån att finansutskottets riktlinjer för budgetbehandlingen i riksdagen, om de antas av kammaren, blir vägledande för utskotten i fortsättningen och att såväl utskottens ledamöter som utskottskanslierna tar del av den närmare utformningen av dessa riktlinjer. Men också om så sker, också om vi i den fortsatta riksdagsbehandlingen kan få ett statsfinansiellt ansvar i beslutsfattandet, kommer detta inte att vara tillräckligt. Det kommer att bli nödvändigt att göra besparingar i statsverksamheten. Om sådana besparingar kan åstadkommas redan i vårens riksdagsbehandling vore det värdefullt. Under alla omständigheter måste vi nu avvisa förslag som innebär drastiska ökningar av de offentliga utgifterna. Det gäller både förslag i den riktningen som redan framförts i riksdagen, t.ex. i vpk:s partimotion, och tankar om nya statliga utgiftsinsatser på olika områden, t.ex. inom näringspolitiken. Det kräver också att den skatteomläggning som alla partier uttalat sig för i sin helhet finansieras, så att inte skatteomläggningen medför en minskning av statsinkomsterna och på det viset en ökning av budgetunder skottet. Jag noterar också att de stora organisationerna på arbetsmarknaden, som ju har uttalat sig för en skatteomläggning, har sagt att en sådan skatteomläggning måste totalfinansieras. Också budgetarbetet inom statsförvaltningen för kommande budgetår måste präglas av strävan att begränsa utgiftsexpansionen.

Denna procedur är som jag ser det mera realistisk än det yrkande på en femprocentig utgiftsbegränsning som föreslagits som ett alternativ i moderatmotionen. Prisutvecklingen är för dagen något svårförutsebar. Olika faktorer har samverkat till att inflationen på senare tid sjunkit påtagligt. Regeringspolitiken, prisövervakningen och det återhållsamma löneavtalet är några faktorer, men det finns givetvis även internationella faktorer som har hjälpt till att få ned inflationstakten. Under förra året lyckades vi få ner inflationen kraftigare och snabbare än vad vi hade räknat med. Det räcker att påminna om de förutsägelser som gjordes i finansdebatten för ett år sedan för att förstå att inflationsbekämpningen har varit framgångsrikare än väntat. Resultatet blev också att den prisklausul för 1978 som fanns intagen i det centrala löneavtalet med god marginal kunde hållas. Under andra delen av avtalet, som löper fram till oktober i år, finns en motsvarande prisklausul på 5 96. Det är vår målsättning att prishöjningarna skall kunna hålla sig inom denna ram och att klausulen således inte skall behöva utlösas. Det finns dock osäkra inslag i prisutvecklingen. Det ena gäller — Kjell-Olof Feldt var inne på det — prisutvecklingen för olika råvaror på världsmarknaden, och den har under det senaste året varit ovanligt lugn. En annan osäkerhetsfaktor sammanhänger med hur snabbt efterfrågan här hemma kan öka och i vilken grad vi kan nå upp till ett fullt kapacitetsutnyttjande. Det är en bit kvar till dess, men en omsvängning kan komma snabbt och då är det självfallet nödvändigt att ha åtgärder i reserv för att kunna bemästra en eventuell, begynnande inflationsbrasa. Finansutskottet ansluter sig därvid till den förhoppning som finns i finansplanen, att företagen inte skall utnyttja en eventuellt ökad efterfrågan till prishöjningar. Här har alltså näringslivet — tillsammans med stat, kommun och löntagarorganisationer — ett särskilt ansvar för prisutvecklingen. Självfallet kan inte jag — lika litet som någon annan — bestämt lova att prisstegringen skall stanna under ett visst tal! Jag övergår nu till att göra några kommentarer till de socialdemokratiska reservationerna, och jag vill börja med att säga att det finns flera inslag i dem som jag tycker förtjänar beaktande. Det gäller exempelvis det inledande resonemanget om den ekonomiska utvecklingen i u-länder kontra industriländerna, och det gäller de avslutande synpunkterna i reservationen om nödvändigheten av att skapa en långsiktig balans i vår ekonomi, med vars hjälp vi skall kunna klara den omställning som krävs för sysselsättning och välfärd under kommande årtionden. Jag vill också ta fasta på vad reservanterna säger, att det redan år 1976 stod klart att svensk ekonomi stod inför stora framtida problem. Det är bra att det sägs. Det har också nyligen sagts av Olof Palme. Det är värdefullt att socialdemokraterna nu inte längre talar om det dukade bordet, utan öppet medger att vi 1976 stod inför betydande ekonomiska problem. Dessa problem har vi delvis kunna komma till rätta med genom en ekonomisk politik, som ibland har kallats för svångremspolitik men som har inneburit att vi har hållit tillbaka efterfrågan här hemma och sökt minska underskottet i bytesbalansen. Det har underlättat för vår export att återta marknadsandelar ute i världen. Denna politik har också tveklöst varit framgångsrik. Finansutskottet noterar dock att det är nödvändigt att också i fortsättningen noggrant följa utvecklingen av balansen i våra utrikes affärer och att den lilla ökning i bytesbalansunderskottet som vi förutser för 1979 alltjämt måste uppfattas som en varningssignal. Vid en uppgång i ekonomin kommer importen på nytt att öka, och då kan saldot i handelsbalansen bli något mindre gynnsamt än det vi hade förra året. Senast tillgängliga statistik tyder på att överskottet i utrikeshandeln 1978 blir en aning lägre än vad som anges i utskottsbetänkandet, främst på grund av något ökad import. En fortsatt satsning på exportindustrin med målsättningen att återvinna ytterligare marknadsandelar är därför alltjämt ett angeläget krav i den ekonomiska politiken. I den socialdemokratiska partimotionen nr 1124 och i reservationen presenterar socialdemokraterna ett budgetalternativ, som enligt motionärerna skulle sluta på ett budgetsaldo som är ungefär 2,5 miljarder lägre än regeringens budgetförslag. Detta socialdemokratiska förslag är emellertid dess värre på flera punkter en papperskonstruktion utan förankring i verkligheten. Man undviker t.ex. att ta någon som helst hänsyn till tidpunkten för skatteuppbörden och får därmed helt andra inkomstsiffror än dem som faktiskt kan uppnås. Förslaget att slopa inflationsskyddet i skatteskalan ger t.ex. inte en inkomstförstärkning på 1,5 miljarder utan endast på I miljard. Därtill kommer att socialdemokraterna i och för sig anser att man bör införa någon form av inflationsskydd i skatteskalan men i annan form än indexregleringen och att en sådan skatteförändring ju måste slå igenom i budgetförslaget. Det skadar heller inte att påminna om att socialdemokraterna så sent som i december förra året ville ha en betydligt större skattesänkning för innevarande år än den som riksdagen faktiskt beslöt. Om socialdemokraternas linje från i julas hade vunnit gehör, hade ju statsinkomsterna för andra halvåret 1979 — alltså en del av kommande budgetår — blivit en halv miljard lägre än vad de nu faktiskt kommer att bli. Detta är några modifikationer som man i anständighetens namn bör göra i det socialdemokratiska budgetförslaget. Det finns emellertid några saker som jag tycker är värre. Rent löjeväckande är den budgetpost i det socialdemokratiska budgetalternativet på 800 milj.kr. som uppges bli ett resultat av en annan energipolitik. Här gäller ju först och främst att vi ännu inte har sett det förslag till energipolitik som regeringen avser att presentera. Det har ju f. ö. ryktats om att regeringen och socialdemokraterna på den här punkten inte skulle stå så långt ifrån varandra. Man kan dock inte gärna låta följderna av en okänd energipolitik avspegla sig i en viss bestämd budgetpost: en besparing på 800 milj.kr. Socialdemokraterna tycks vilja tillgodoräkna sig någon sorts retroaktiv belöning på 800 milj.kr. för tidigare klokhet. Det må vara, men det kan inte räknas in i en realistisk budgetpolitik. De här posterna i det socialdemokratiska budgetförslaget kan alltså negligeras, och då blir skillnaden mellan regeringens budgetförslag och socialdemokraternas budgetalternativ mindre: ungefär en miljard kronor. Regeringens budgetförslag leder till ett budgetunderskott på 45 miljarder kronor. Socialdemokraternas budgetförslag leder till ett budgetunderskott på 44 miljarder kronor. Frågan är då om det verkligen kan vara så att skillnaden mellan en ansvarsfull och en ansvarslös budgetpolitik går just mellan 45 och 44 miljarder i budgetunderskott. Två punkter tycks bli återkommande i socialdemokraternas budgetdiskussion. Kjell-Olof Feldt berörde båda. Den ena är strukturfonden, den andra produktionsfaktorsskatten. Strukturfonden, som finansieras genom 2 miljarder från statsbudgeten och 2 miljarder på lånemarknaden — och varigenom låneutrymmet för andra ändamål givetvis begränsas — avses användas för framtidsinriktade investeringar. Till detta vill jag säga att det ju råder ganska stor enighet om att den nuvarande låga investeringstakten inte i första hand sammanhänger med bristen på riskvilligt kapital utan med det faktum att vi alltjämt ligger en bra bit under fullt kapacitetsutnyttjande. Jag tror att det är riktigt att räkna med att vi får en mer påtaglig investeringsuppgång först när vi närmar oss ett fullt kapacitetsutnyttjande. Från dessa utgångspunkter kan alltså denna strukturfond i nuläget inte bidra till en ökning av investeringarna. Det andra stora nya inslaget i socialdemokraternas finansoch budgetpolitik är förslaget om införande av en produktionsfaktorsskatt. Man vill inte nu binda sig för nivån på en sådan skatt, och man vill heller inte närmare redovisa dess utformning, men man hävdar likväl att denna nya skatt bör kunna få genomslag redan budgetåret 1979/80 och kunna införas i varje fall delvis redan den 1 januari 1980. Från regeringens och folkpartiets sida har vi sagt att produktionsfaktorsskatten är ett uppslag som bör allvarligt prövas. I detta syfte har budgetministern föranstaltat om en teknisk snabbutredning kring produktionsfaktorsskattens verkningar. Detta borde kunna hälsas med tillfredsställelse av förslagsställarna. Det är uppenbart att det råder delade meningar om vilka effekter produktionsfak torsskatten faktiskt kommer att ha. Jag kan hänvisa till att de socialdemokratiska reservanterna i finansutskottet själva t.ex. säger att effekterna på kommunernas ekonomi av produktionsfaktorsskatten icke är entydiga. Det är uppenbarligen någonting som behöver närmare utredas. Jag kan också hänvisa till att LO-ordföranden Gunnar Nilsson har sagt att han vill veta mera om hur det här skall lösas rent tekniskt. Han tror att det är en komplicerad fråga, och han uttalar tveksamhet inför möjligheterna att lösa de tekniska problem som skulle vara förenade med införande av en produktionsfaktorsskatt redan nästa år. Jag håller med Gunnar Nilsson. Jag tror alltså att det finns starka skäl för att noggrant pröva produktionsfaktorsskattens verkningar på olika områden och att man inte nu kan räkna med att denna skatt skall kunna införas redan den 1 januari 1980. Den kan därför inte anständigtvis räknas in i det budgetalternativ som vi nu diskuterar. Jag skall också något beröra frågan om statens upplåning. Jag har ibland fått ett intryck av att man på sina håll tror att budgetunderskottet på 45 miljarder i sin helhet måste täckas genom en statlig upplåning av motsvarande storlek. Så är det ju inte alls. Den samlade utlandsupplåningen behöver bara svara mot underskottet i bytesbalansen, förutsatt att några förändringar i valutareserven inte är nödvändiga. 1978 stannade denna statliga utlandsupplåning vid 2 miljarder kronor, medan den 1977 var flera gånger större. Vi beräknar nu att av de 45 miljarder som statsbudgeten för 1979/80 formellt redovisar i underskott kommer ungefär 5 miljarder att behöva täckas av statlig utlandsupplåning. Denna utlandsupplåning, som sköts av riksgäldskontoret, har hittills kunnat ske på för svenska staten förhållandevis gynnsamma villkor. Låt mig, herr talman, till sist i all korthet säga någonting om penningpolitiken. Det är självfallet så att den ekonomiska politiken i allmänhet anger förutsättningarna för penningoch kreditpolitiken. Jag vill emellertid i det här sammanhanget och med anledning av några motioner, som utskottet behandlar i sitt betänkande, påminna om att riksdagen inte i detalj bör styra riksbankens handhavande av penningoch kreditpolitiken. Finansutskottet påpekar därför att det från principiella synpunkter inte är lämpligt att riksdagen genom anvisningar i detaljfrågor låser fullmäktige i riksbanken i dess ämbetsutövning. Det gäller t.ex. beslut om räntesatser och fördelningen av kreditutrymmet mellan olika sektorer. Vi nöjer oss med att konstatera att det i och för sig finns behov av krediter på många olika områden och att någon allmän kreditåtstramning eller något kreditstopp nu inte är aktuellt. Frågan om kreditpolitikens förutsättningar och utformning i framtiden får vi återkomma till i samband med behandlingen av långtidsbudgeten och kompletteringspropositionen. Jag ber, herr talman, med detta att få yrka bifall till finansutskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Björn Molin kallade våra skatteförslag för en papperskonstruktion, som inte skulle innehålla någonting. Han talar om att vi inte har tagit hänsyn till tidpunkten för skatteuppbörden. Till det är bara att säga att den realekonomiska effekten är den vi anger. Han säger sedan att vi uppskattat de ekonomiska följderna av en okänd energipolitik. Nej, Björn Molin, vi har utgått från följderna av en bara alltför känd energipolitik, som hittills har kostat landet många miljarder och som skulle fortsätta att göra det. Vi kan inte ta hänsyn till vad folkpartiregeringen sitter och funderar över när vi väcker våra motioner. Vi måste utgå från den verklighet som då existerar. Det skulle alltså vara en papperskonstruktion enligt herr Molin. Men av denna papperskonstruktion har nu herr Mundebo ändå klippt ut tre figurer. Han tänker med våra förslag finansiera en betydande del av sin skattesänkning för 1980, så det måste vara ena märkliga pappersfigurer. De marscherar rätt bra, vad jag förstår, när folkpartiregeringen får hand om dem, men här duger de inte. Det är litet konstigt att riksdagen i dag skall avvisa våra förslag — om stämpelskatter, om leasingbilarna, om företagarnas barnomsorgsavgift — samtidigt som budgetministern är i full färd med att skriva en proposition som innehåller just de förslagen. Gör inte finansutskottets borgerliga majoritet riksdagens behandling av den här frågan till något av ett skämt —-om regeringen nu menar allvar med det man säger i sin presskommuniké? Herr Molin beklagar sig över att övriga partier har avvisat hans förslag om en s.k. procedur för att ge finansutskottet information om övriga utskotts beslut. Nu trodde jag, herr talman, att vi hade kommit överens om en procedur som skulle vara fullt tillräcklig för finansutskottets information. Men vad herr Molin krävde var i själva verket något helt annat. Socialdemokratin har ett eget budgetalternativ. Det innehåller vissa förslag om ökade utgifter utöver budgetförslaget, men framför allt en rad utgiftsbesparingar och inkomstförstärkningar. Alla dessa förslag har herr Molin och de övriga borgarna sagt nej till. Men det han tänkte sig i går var alltså att vi socialdemokrater skulle överge vårt eget budgetalternativ och ansluta oss till herr Mundebos budgetförslag innan dessa båda alternativ ens har behandlats av riksdagen. Det tyckte vi var litet väl magstarkt, och därför tackade vi nej till dennas.k. procedur, som herr Molin i själva verket avsåg att ge ett betydande politiskt innehåll. Låt mig sedan bara notera, herr talman, att i herr Molins inlägg fanns det inte ett ord om arbetslösheten och arbetsmarknadsproblemen. Är finansutskottets ordförande över huvud taget inte intresserad av den frågan? Är det därför han så tyst och försagt går förbi den?

Herr talman! Jag vidhåller att socialdemokraternas budgetalternativ i vissa delar är en papperskonstruktion. Om man föreslår att indexregleringen i skattesystemet skall tas bort och inte beaktar uppbördsterminerna, kan man inte komma ifrån detta genom att säga att man diskuterar de realekonomiska effekterna. Vi diskuterar ju budgetförslaget för 1979/80, och det är bl.a. budgetunderskottet i det budgetförslaget som har föranlett mycken debatt — en del utbrott från socialdemokratiskt håll också för den delen. När det gäller produktionsfaktorsskatten, som jag i och för sig inte har avvisat — och det har inte budgetministern gjort heller — har vi sagt att om man skall införa en helt ny skatt med genomgripande verkningar för näringslivet och kommunerna, så måste den utredas ordentligt. Därför tror vi inte att den kan få något genomslag för budgetåret 1979/80. Sedan är det väl ändå så med det här försöket att i det socialdemokratiska budgetalternativet tillgodoräkna sig 800 milj.kr. för en bättre energipolitik, att det är skoj. Då skulle ju vi kunna tillgodoräkna oss ett oändligt antal miljarder — om man före 1976 hade följt våra förslag till en annan ekonomisk politik. Då hade vi haft en bättre tillväxt i landet. Då hade skatteunderlaget varit mycket större. Då skulle vi retroaktivt på grund av någon sorts klokhet kunna tillgodoräkna oss mängder av miljarder. Men Kjell-Olof Feldt inser väl att ett sådant resonemang inte hör samman med en seriös diskussion om budgeten. Sedan har jag varit kritisk mot det sätt på vilket vi behandlar budgeten här i riksdagen — jag hade alltså önskat en sammanhållen behandling. Nu säger Kjell-Olof Feldt: Vi har från socialdemokratiskt håll vårt budgetalternativ, och det innehåller en del besparingar, en del utgiftsökningar och en del inkomstförstärkningar. Det är riktigt, det finns några inkomstförstärkningar. Kjell-Olof Feldt nämnde dem, bl.a. stämpelskatten och utvidgningen av underlaget för arbetsgivaravgift för bilförmån. Jag tycker de är riktiga, och det vet Kjell-Olof Feldt att jag har sagt i finansutskottet. Men den verkliga effekten av den politik som herr Feldt nu förordar blir att socialdemokraterna i vissa fall kommer att få majoritet för en del av de utgiftsökningar de föreslår, men de kommer inte att i riksdagen få majoritet för de inkomstförstärkningar som skall finansiera utgiftsökningarna. Och det var för att undvika att vi skulle komma i den situationen som jag ville ha den här särskilda proceduren där det skulle ske en samordning via finansutskottet.

Herr talman! Låt mig med anledning av det sista säga, att det visar vad Björn Molin föreställer sig att vi skulle göra, nämligen att om vi fick stöd av något annat parti i ett utskott för våra egna förslag skulle vi rösta nej till dem för att behaga herr Molin. Det är en ganska orimlig ståndpunkt t.o.m. för att komma från en folkpartist. Den diskussionen skall herr Molin föra med Nils Åsling och andra, som eventuellt kan biträda våra utgiftsförslag men inte vågar biträda våra förslag till besparingar och inkomstförstärkningar. Det är de partierna som uppträder ansvarslöst, inte vi som konsekvent följer ett budgetalternativ som vi har lagt upp för riksdagen och begär riksdagens förtroende för. Våra skatteförslag blev nu i herr Molins replik bara i vissa delar en papperskonstruktion, men det var till ringa tröst för herr Mundebo, antar jag, som ju tänker använda konstruktionen. Av den här diskussionen tycker jag en sak framgår: Finansutskottets ordförande är — det framgår också av det betänkande han har förelagt riksdagen — utomordentligt bekymrad över den utveckling budgetunderskottet tar sig. Han är dessutom ganska mycket på det klara med att det inte kommer att räcka med de utgifter som herr Mundebo har förelagt riksdagen utan att det ligger andra och större problem och väntar. Han har skrivit sida upp och sida ner om detta. Men här i kammaren kan han bara, när det gäller eventuella lösningar på problemet, göra en bokföringsmässig kalkyl över oppositionens förslag och säga att de faller en månad för sent och därför inte är intressanta. Är det inte utomordentligt svagt, Björn Molin, att beträffande detta grundläggande problem bara diskutera frågan om hur man skall läxa upp riksdagens övriga utskott för att de är för ansvarslösa, som herr Molin gör? Jag tycker att man skall ställa något större anspråk på sig själv och på den regering som herr Molin representerar. Varför inte åtminstone med något ord antyda att också herr Mundebo och folkpartiregeringen borde föregå med någonting som liknar ett gott exempel i sin hantering av budgeten? Det är möjligt att moralen här i riksdagen inte kan bli så hög när vi får oss förelagda en budget som ser ut på det här viset och när vi får höra snart sagt varje dag hur budgetunderskottet rusar i höjden. Riksrevisionsverket har senast noterat att budgetutfallet innevarande budgetår nu blir 600 miljoner sämre igen än vad vi trodde för en månad sedan. Det problemet vill herr Molin inte diskutera. Han säger att skillnaden mellan en ansvarsfull och en ansvarslös finanspolitik skulle gå mellan 44 och 45 miljarder. Vad det handlar om, herr Molin, är modet och viljan att ta upp diskussionen om det som det verkligen handlar om: Skall vi göra någonting åt detta? Skall vi satsa på en finanspolitik som skapar en starkare ekonomi i stället för att förlora oss i ganska meningslösa matematiska, bokföringsmässiga kalkyler?

Herr talman! Budgetunderskottet är intressant främst genom dess effekt på samhällsekonomin. Om ett stort budgetunderskott alltid skulle leda till en bestående balans i samhällsekonomin, då vore inte vårt nuvarande underskott någonting att oroa sig för. Men jag tror inte att det är så, utan i likhet med Kjell-Olof Feldt tror jag att ett bestående stort budgetunderskott medför risker. Det är också därför jag har tagit upp frågan om dessa risker och försökt göra någonting åt det genom en samordnad procedur i riksdagen, som skulle hindra att underskottet blev ännu större. Jag har alltså tagit ett initiativ i finansutskottets presidium, men detta har jag inte fått stöd för. Jag tycker att det är tråkigt att socialdemokraterna, som ju talar så mycket om budgetunderskottet, inte har velat vara med om att finna en procedur som konkret skulle hindra att riksdagsbehandlingen av olika ärenden leder fram till att vi får ett ännu större budgetunderskott. Jag vidhåller min uppfattning att om det i olika utskott bildas en majoritet för utgiftshöjningar — bl.a. genom att socialdemokraterna röstar för sådana — men dessa utgiftshöjningar inte följs upp av besparingar eller inkomstförstärkningar, så faller ansvaret på de partier som drivit fram dessa utgiftshöjningar. Den faktiska effekten av riksdagsbehandlingen blir nämligen då ett större budgetunderskott. Om Kjell-Olof Feldt menar allvar med sin oro för att budgetunderskottet skall stiga ytterligare, då tycker jag att han skall diskutera igenom denna fråga med de partikamrater som sitter som utskottsordförande i exempelvis utbildningsutskottet eller kulturutskottet, så att de inte rusar i väg och klubbar igenom beslut om ytterligare utgiftsökningar utan att ens avvakta vad finansutskottet har sagt och vad riksdagen kan komma att besluta. Det är faktiskt så att man i några utskott t.o.m. har fattat beslut om utgiftshöjningar utan att det har förelegat motioner. Enligt vad jag underrättats om har exempelvis kulturutskottet beslutat att höja anslaget till lokalradion med 10 miljoner, och i det fallet fanns inte någon socialdemokratisk motion som grund för beslutet. Det är just för att förhindra den typen av beslut i riksdagen som jag föreslog den här särskilda proceduren. Sedan skall jag gärna tillstå att jag tycker att diskussionen om budgetunderskottet ibland har blivit litet för omfattande. Det är dessutom litet komiskt att 1979 höra en socialistisk ekonom tala om budgetunderskott på samma sätt som högerledaren Jarl Hjalmarson gjorde för 20 år sedan.